Herr talman! Jag konstaterar att Evert Svensson möter den klara viljeyttring som en majoritet av familjerna har avgett, att det är en vårdnadsersättning man hellre vill ha än en ensidig utbyggnad av barnomsorgen, med att säga: Som man ropar i skogen får man svar. Det är den enda kommentar Evert Svensson har till denna klara viljeyttring. Evert Svensson vågar inte ens ropa. När socialstyrelsen gjorde efterfrågeundersökningen rörande föräldrarnas och familjernas syn på barnomsorgen och dess inriktning hade man inte ens vårdnadsersättningen med som ett alternativ. Man vågade inte ropa i skogen. Ändå står Evert Svensson och säger: Visst kan vi skriva under på att föräldrarna har huvudansvaret, visst kan vi skriva under på valfrihet, på rättvisa och allt det som står i den borgerliga reservationen. Men ni gör ju ingenting för att verkligen skapa den rättvisa och den valfrihet som vi hänvisar till i reservationen. Varför skulle vi annars behöva skriva en reservation? Sedan försöker Evert Svensson göra sig lustig genom att skissera olika alternativ i en folkomröstning. Den enda kommentaren jag vill göra till detta är att Evert Svensson inte är särskilt skicklig på att ställa frågor i en folkomröstning. Vad är i dagens läge viktigt i barnfamiljernas situation? Jo, det är just valfriheten, deras möjlighet att välja. Vad säger Evert Svensson till den tvåbarnsmamma som i ett brev skriver att hon så gärna hade velat ta hand om barnen själv, men att hon inte kan det beroende på det ekonomiska system vi har? Säger Evert Svensson till henne: Som man ropar i skogen får man svar? Det är dessa konkreta frågor som vi måste ställa och även ge besked om. Vad säger Evert Svensson till dem som önskar en alternativ barnomsorg? Det är precis samma sak där. Genom den nya statsbidragssituationen försvårar man i stället möjligheten för de föräldrar och de familjer som vill ha en alternativ barnomsorg. Det är detta frågorna gäller. Det går inte att stå i riksdagens talarstol och säga att man skriver under på de olika honnörsorden, eller vad Evert Svensson kallade dem, och sedan i handling driva en politik som inte alls stämmer med vad man själv säger. Marginaleffekterna är en oerhört viktig fråga. Vad har Evert Svensson för bot mot de marginaleffekter som gör att många barnfamiljer i dag sitter fast i det som tidigare har kallats fattigdomsfällan? De klarar inte att inom ramen för det system som ni har konstruerat förbättra sin ekonomiska situation. Detta pekar vi också på. Från moderat sida har vi även lagt fram förslag till konkreta lösningar på hur man skall klara just frågan om de besvärliga marginaleffekterna.

Herr talman! Evert Svensson ställer frågor om jämställdhet. Min tro är att vi redan är framme i ett tillstånd där alla unga män och kvinnor vill ha ett yrke och delta i arbetslivet. Men jag tror också att alla föräldrar vill ägna tid åt sina barn och inser att det inte går att förena full fart i arbetslivet med det ansvar som familjen innebär. Det gäller att förena vår vilja till förkovran i arbetslivet, både mäns och kvinnors, med vår vilja att ta ansvar, växa och utvecklas som föräldrar. Det är bara smulor som vi vill ge barnfamiljerna, säger Evert Svensson. Ja, jag vet inte vilka anspråk Evert Svensson har. Vad vi har föreslagit är ett barnbidrag på 8 000 kr., flerbarnstillägg från det andra barnet och vårdnadsbidrag. För en familj med två barn i förskoleåldern innebär det 16 000 kr. i barnbidrag, 4 000 kr. i flerbarnstillägg och 8 000 kr. i vårdnadsbidrag. Det är totalt 28 000 kr. Jag vet inte om detta är smulor. I varje fall föreställer jag mig att det finns småbarnsföräldrar som inte delar Evert Svenssons bedömning på den punkten. Evert Svensson talar sedan om marginaleffekter och riktar då helt in sig på tröskeleffekten. Han har rätt i att om man inför ett rejält vårdnadsbidrag så leder det lätt till en typ av tröskeleffekt. Men marginaleffekterna är ett mycket större och vidare problem. Det handlar också om vad man får ut av den senast tjänade hundralappen. Det handlar om att familjerna hamnar i en situation där de inte kan påverka sin ekonomi, och det handlar — vilket landets finansminister nog är intresserad av — om att man inte kan ha avtalsrörelser utan mycket kraftiga nominella lönehöjningar för att få någon liten real inkomsthöjning. Det system som ni socialdemokrater slår vakt om innebär att förutsättningarna för den ekonomiska politiken rubbas samtidigt som barnfamiljerna hamnar i en omöjlig situation. Sedan trodde jag att vi hade fått bort den där industriarbetaren som hade förlorat en månadslön under den borgerliga regeringsperioden. Ni har ofta talat om detta exempel tidigare, och jag vet att det sitter fast. Ni använde det i valrörelsen 1982 och har lärt er det utantill. Men det har — jag upprepar det — kommit LO-statistik som visar att ett vanligt industriarbetarhushåll inte förlorade några pengar alls under dessa år. Denna information från socialdemokraterna har kontrollerats av LO och visat sig vara felaktig. Jag tror, herr talman, att de lustigheter vi fick höra här kanske uppskattas i kammaren, men jag tror att många barnfamiljer med knackig ekonomi kan hålla sig för skratt när de nödgas leva med effekterna av socialdemokratins familjepolitik.

Herr talman! Jag förstår att Evert Svensson väljer att raljera med en så viktig fråga som att ge mer tid för barn och föräldrar och inte diskutera sakfrågan, eftersom socialdemokraterna här står fullkomligt tomhänta. En folkomröstning skulle kanske tvinga socialdemokraterna till ett konkret ställningstagande. Evert Svensson vågar inte eller vill inte lyssna på den starka opinion som vill ha en vårdnadsersättning. En vårdnadsersättning skulle faktiskt ge många fördelar. Den skulle med vårt förslag ge föräldrar möjlighet att förkorta sin arbetsdag till sex timmar vid en inkomst på upp till 100 000 kr., om man nu väljer alternativet att förkorta arbetsdagen. Det skulle ge föräldrar mer tid för barnen, och det är något som efterlyses i dagens situation när ungdomsproblemen — uppenbara och fördolda — på gator och torg, på skolgårdar och i klassrum ökar trots de massiva insatser som välmenande statsmakter och myndigheter nu har gjort under så lång tid att man borde kunna se resultatet. Det borde stämma också Evert Svensson till eftertanke. Man kan fråga sig om det är vist ordnat att småbarnsföräldrar skall vara borta sju, åtta, tio timmar och ägna de resterande trötta timmarna på kvällen åt barnen. Ökad tid för barnen under några betydelsefulla år skulle öka livskvaliteten både för barnen och för föräldrarna, som tillerkändes rätten att vara föräldrar genom att samhället äntligen inrättades så att hänsyn togs till att barn och föräldrar behöver varandra. Det skulle också öka arbetsglädjen i det yrke som flertalet föräldrar har och vill utöva, både män och kvinnor. Samhället skall kunna säga till föräldrar: Ni fullgör en viktig och väsentlig uppgift genom att ta hand om barnen, och det måste få ta sin tid. Arbetsliv och näringsliv måste också inrättas efter detta. Produktionen av varor är naturligtvis viktig, men Prot. 1986/87:135 födandet och fostrandet av barn är livsviktigt. 3 juni 1987 Ett samhälle som genom en vårdnadsersättning skapar valfrihet och utrymme för barnen i samhällets mitt, det är ingen samhällsmodell från i går utan det är i stället ett samhälle för morgondagen. Det tillåter en harmonisk kombination av arbete i hemmet och arbete på arbetsmarknaden. Ett sådant samhälle erkänner människors rätt att förverkliga sig både i yrkeslivet och i föräldrarollen. Ni glömmer föräldrarollen, Evert Svensson! Ett harmoniskt förhållande mellan de två rollerna eliminerar den plåga som drabbar många föräldrar i dag: dåligt samvete för att man försummar barnen eller grämelse över att man försummar en yrkeskarriär. Men felet ligger inte hos dessa människor utan hos ett samhälle och en regering som hittills vägrat att skapa förhållanden som möjliggör en någorlunda harmonisk kombination. Den stora skillnaden går mellan socialdemokraterna och vpk å ena sidan och folkpartister, moderater och centern å andra sidan. Socialdemokrater och vpk vill satsa på kollektiv barnomsorg, vi andra på valfrihet.
Herr talman! För mig betyder kollektiv barnomsorg detsamma som valfrihet. Evert Svensson har gått igenom vad de olika förslagen till vårdnadsersättning skulle innebära. 11 kr. per dag, 33 kr. per dag eller 66 kr. beskattat var de siffror han tog fram. Var och en kan se att det handlar om väldigt litet pengar. Man jag vill ändå upplysningsvis, så att Evert Svensson kan komplettera sin föredragning när det gäller vårdnadsbidragens nackdelar, säga att trots att det är litet pengar till var och en kostar det ofantligt mycket för staten. Vpk har gjort en beräkning att vårdnadsbidraget skulle kosta 18 miljarder kronor. Det är pengar som skall tas fram, och med den syn som de borgerliga har på den offentliga och kommunala barnomsorgen skall dessa pengar naturligtvis tas från den offentliga barnomsorgen. Då utarmar man den ytterligare. Dessutom är vårdnadsbidrag ett sätt att vrida klockan tillbaka. När vi vet att 90 26 av kvinnorna med barn i aktuella åldrar vill förvärvsarbeta och dessutom vill förvärvsarbeta mer, eftersom många tvingas till deltid för att den kommunala barnomsorgen är då dåligt utbyggd, är detta inget förslag som attraherar människor. Och om de visste hur ynka litet pengar det handlar om — där har Evert Svensson rätt — tror jag inte att en så stor procent som det sägs skulle tycka att förslaget är bra. Jag vill ha svar från Evert Svensson på frågan hur den fulla behovstäckningen skall genomföras. Jag hoppas att jag får svar från regeringen också när Bengt Lindqvist kommer upp i talarstolen. Hur skall man klara utbyggnaden av barnomsorgen? Evert Svensson backade ganska markant. Han upplever tydligen att år 1991 kryper närmare och närmare. När beslutet fattades hade man några år på sig, men nu är det faktiskt bara tre-fyra år kvar. Han sade att beslutet kanske var för ambitiöst. Det var inte för ambitiöst. Det är bara det att man inte har låtit tåget gå för full ånga utan man har trott att allt skall lösa sig på något vis. Nu har vi siffror som att bara vart fjärde barn får plats på 67 dagis, att 25 26 av personalen slutar, att 36 000 behöver utbildas före 1991 för att klara arbetet inom barnomsorgen. Men kom inte och säg att det var för ambitiöst. Det var det inte. När man lägger fram sådana här förslag måste man se till att de följs upp, att det finns resurser och att det ställs krav på kommunerna att förverkliga de intentioner som jag hoppas att ni menade allvar med. Vi hade en tioårsplan för många år sedan. Den uppfylldes till 50 90. Detta borde ha lärt socialdemokraterna att om man ställer sådana här krav måste man också skaffa fram medel för att förverkliga dem. Nu riskerar regeringen att få ett kraftigt bakslag i frågan.

Herr talman! Först till Inga Lantz. Jag kanske drog på det när jag talade om möjligheterna att uppfylla ambitionen, men det var inte för att jag menar att vi inte kommer att klara det som jag gjorde det. De ambitioner som vi från socialdemokratiskt håll har — nämligen att bygga ut barnomsorgen till full behovstäckning och att bygga ut föräldraförsäkringen så att den omfattar tiden fram tills barnet är ett och ett halvt år — innebär naturligtvis mycket stora kostnader. Man måste då naturligtvis se till att man får fram de pengarna. Har staten — jag upprepar det — inte en god ekonomi klarar vi inte heller att leva upp till den ambitionen. Vi måste alltså klara även problemen på inkomstsidan. Herr Tarschys uppfattade det så att jag raljerade, och det är riktigt att jag tycker att det är en befängd tanke att ordna en folkomröstning om detta — det tycker jag. Man jag utformade röstsedlarna så att de passar precis vad man har föreslagit från borgerligt håll. Jag tillfogade också att de frågor vi i dag behandlar är en del i en större väv, eftersom familjerna lever i ett samhälle och är beroende av mycket annat än det vi diskuterar här i dag. Till Ulla Tillander och Göte Jonsson vill jag säga att det som är viktigast att ta hänsyn till är vad det finns för behov. Om man bara frågar om människor vill ha vårdnadsbidrag i stället för barnomsorg och folk inte får reda på vad det är fråga om, är det klart att de lätt svarar att det är bra att få pengar hem till familjen. Jag tycker att det viktigaste är att se efter vad det finns för behov och försöka täcka dem. Ulla Tillander ägnade inte en tanke åt de ensamstående föräldrarna. Man kanske också kan fråga Ulla Tillander: Vad gjorde ni under de sex år ni satt i regeringen? Den återstående frågan i den här debatten är: Vad finns det för gemensamt förslag från de borgerliga partierna att presentera för väljarna inför nästa val? Det finns inget sådant.

Herr talman! Evert Svensson undrade vad vi gjorde under de sex år vi satt i regeringen. Vi fördubblade antalet daghemsplatser i landet, vi byggde ut familjedaghemmen kraftigt, vi såg till att fritidshemmen expanderade mycket snabbt, vi ökade barnbidragen kraftigt, vi byggde ut föräldraförsäkringen — vi vidtog en mängd olika åtgärder för att utveckla familjepolitiken. Jag tror att man med lugnt samvete kan säga att det var en snabbare utbyggnad av barnomsorgen under den perioden än vad det har varit under perioden efter 1982. Det är som jag ser det ingen motsättning mellan att satsa på barnomsorg och att satsa på vårdnadsbidrag. På den punkten delar jag Evert Svenssons kritik av den undersökning som Göte Jonsson refererade till. Tvärtom — genom att få fram ett realistiskt vårdnadsbidrag kan vi stimulera utbyggnaden av den barnomsorg som föräldrarna efterfrågar. Jag ser det som två hörnstenar i den framtida familjepolitiken, att vi får till stånd ett brett och varierat utbud av barnomsorg, som mer och mer anpassas till vad föräldrarna önskar, och att familjerna, föräldrarna, får en starkare ekonomisk ställning och därigenom mera kan bestämma vilken barnomsorg de vill ha för sina barn och bättre kan reglera hur mycket tid de vill ägna åt arbete och hur mycket tid de vill ägna åt sina barn. Det är vad vi måste sträva efter, och det är här som jag finner soicaldemokratin beklagligt tomhänt. Det spelar då inte så stor roll hur många varianter som för närvarande finns på programmet — det viktiga är att den grundläggande rörelseriktningen är den rätta. I socialdemokratin saknar jag en grundläggande förståelse för att föräldrarnas ställning måste stärkas. När den insikten vinner insteg, Evert Svensson, tror jag det finns underlag för ett mycket bredare samförstånd om familjepolitiken än vi i dag har.

Herr talman! Behoven är det viktigaste, säger Evert Svensson. Vem formulerar behoven, och vem formulerar målen som skall tillfredsställa behoven? Enligt Evert Svensson är det riksdagen och framför allt den socialdemokratiska regeringen och allra minst föräldrarna själva. Vilka åtgärder man kommer fram till att man skall vidta beror på vilken behovsanalys som görs. Frågan är då: Vem skall göra behovsanalysen? Den skall tydligen göras i kanslihuset och i Sveriges riksdag! Det är detta som är det fundamentala felet. Skillnaden mellan mig och Evert Svensson, skillnaden mellan den borgerliga reservationen till utskottsbetänkandet och den socialistiska majoritetsskrivningen är att ni anser att ni är experter på att ställa frågorna och att ge svaren. Då blir det som det blir. Då stämmer inte den familjepolitiska kartan med den familjepolitiska verkligheten ute i landet. Vid undersökning efter undersökning visar det sig att en stor majoritet av svenska barnfamiljer har en helt annan uppfattning än den som återspeglas i de beslut som fattas av den socialistiska majoriteten i Sveriges riksdag. Lyssna i stället, Evert Svensson, på vad de enskilda föräldrarna tycker, både när ni ställer frågorna och när ni formulerar era mål! Om man stryper den alternativa barnomsorgen så att föräldrarna inte har tillgång till den ökar trycket på den kommunala, och då har Evert Svensson helt plötsligt både konstruerat en fråga och formulerat ett mål som stämmer med den socialistiska handboken, men den socialistiska handboken stämmer inte med föräldrarnas önskemål. Vi kan strida om beloppen när det gäller vårdnadsersättningen. Har Evert Svensson mera pengar att lägga på en vårdnadsersättning än vi har, så presentera de pengarna, men ställ ändå frågan, vad familjerna vill ha, och smit inte undan genom att raljera över olika alternativ i en folkomröstning! Det finns, Evert Svensson, inget motsatsförhållande mellan en konsumtionsneutral vårdnadsersättning och möjligheterna att utnyttja den kommunala barnomsorgen. Om föräldrarna bara får välja kan de använda sin vårdnadsersättning till att utnyttja den kommunala barnomsorgen. Konstruera inte motsättningar som inte finns!

Herr talman! Evert Svensson säger att det är en befängd tanke att ordna en folkomröstning. Men ni inom socialdemokratin tycker ju att också de opinionsundersökningar som visar att det finns en stor majoritet för vårdnadsersättning är befängda. Att så är fallet är bekräftat av flera undersökningar. Även om man räknar med en felmarginal är det en förkrossande majoritet, som inte ger utrymme för något tvivel, som vill ha vårdnadsersättning. Den majoritet som finns för en vårdnadsersättning, som innebär en ökad möjlighet för människor att själva bestämma, har vuxit fram samtidigt som den kommunala barnomsorgen har byggts ut. Möjligen var det en socialdemokratisk förhoppning att tanken på vårdnadsersättning skulle försvinna som en överspelad idé i och med att den kommunala barnomsorgen växte fram, men så har alltså inte skett. Men ni socialdemokrater kan inte rimligen vara opåverkade av dessa siffror, som visar på en stor brist i det system som ni så ensidigt har byggt upp och bygger upp. Evert Svensson frågade vad vi gör för de ensamstående föräldrarna. Vår vårdnadsersättning gör det möjligt för de ensamstående föräldrarna att förkorta sin arbetsdag från åtta till sex timmar och ger kompensation vid en inkomst upp till 100 000 kr. Vad har ni att erbjuda? Vad gäller frågan om vad vi gjorde under de sex borgerliga regeringsåren hänvisar jag till mitt tidigare anförande och till Daniel Tarschys uppräkning av åtgärder. Min repliktid skulle inte räcka till för att räkna upp allt vad vi gjorde under dessa år. När Karin Söder tog initiativ till gemensamma överläggningar om familjepolitiken gjorde hon det för att vi i centern insåg och ansåg att de tre borgerliga partierna hade så mycket gemensamt. Det som är gemensamt för oss är det mest väsentliga, nämligen att vi vill öka valfriheten för föräldrarna. Ett viktigt motiv för våra samtal är att vi vet att så många människor inom alla läger otåligt ser fram mot en ordning där valfriheten är bättre tillgodosedd. Det är en kraftig sporre för oss. Jag vill varna socialdemokraterna för att nonchalera styrkan i den. Jag vågar säga att vi alla har övertygelsen att familjepolitiken representerar ett centralt område både i samhällslivet och i den enskildes liv. Det är därför som en genomgripande förändring som vårdnadsersättningen innebär kommer att upplevas som betydelsefull både för stora och för små.
Herr talman! Jag har ju inte något till övers för en borgerlig familjepolitik eller för en borgerlig barnomsorgspolitik. Men jag skulle ändå vilja vädja till Evert Svensson att sluta tjafsa om de sex borgerliga regeringsåren. Nu har ni haft fem år på er att lösa vissa väsentliga frågor, och vi vet hur katastrofalt illa ställt det är med kvaliteten på barnomsorgen på många håll i vårt land. Inte heller har den byggts ut i önskvärd takt. Ni borde ha gjort mycket mer för att infria ambitionen att klara barnomsorgens utbyggnad fram till år 1991. Är det inte, Evert Svensson, dags att lagstifta om en utbyggd barnomsorg? Årtalet 1991 kryper ju närmare och närmare. Är det inte också dags att ge barnomsorgen de resurser som behövs för att den skall få god kvalitet och bygga ut den i tillräcklig omfattning? För hur skall ni eller vi — då tänker jag på vpk och socialdemokraterna — klara att bygga ut barnomsorgen, om det inte vidtas lagstiftningsåtgärder och sätts in stora resursförstärkningar? Jag känner en mycket stor oro inför barnomsorgens framtid. Det har talats mycket om pengar, men det handlar faktiskt inte bara om det när det gäller att tillförsäkra barnfamiljerna en god standard. Viktigare är just en utbyggd barnomsorg, en bostadspolitik som gör att hyrorna hålls nere, att sänka matkostnaderna för människor och att genomföra sex timmars arbetsdag. Det är oerhört viktiga krav för de allra flesta barnfamiljer. Jag kan inte förstå att det inte skall vara möjligt att förena förvärvsarbete med att ha familj och barn. Dessa två saker skapar förutsättningar för en god livskvalitet. Det får inte handla om att tvingas välja det ena eller andra, utan det måste gå att förena förvärvsarbete och familjeliv. Det kräver att barnomsorgen är tillräckligt utbyggd och bra. Dessutom måste vi genomföra sex timmars arbetsdag, få en bättre kollektivtrafik och skapa bostadsområden som fungerar.

Herr talman! Till Inga Lantz vill jag säga att vi under innevarande regeringsperiod har inriktat oss på att höja barnbidragen rejält. Det har vi också lyckats med. Men vi kan inte göra allt på en gång. Om vi hade pengar skulle vi kunna infria alla våra ambitioner nästan på nolltid. Jag medger, herr talman, att det skedde en del under de borgerliga regeringsåren på familjepolitikens område. Men den stora fråga som diskuteras här och ofta har diskuterats, nämligen frågan om vårdnadsersättningen, såg vi egentligen bara plakat i TV-rutan om. Det blev inget mer av den. Jag förstår det, eftersom de borgerliga partierna har olika intresseinriktningar. Av utskottsordförandens inlägg här får man intrycket att det fanns en viss samstämmighet mellan vpk, folkpartiet och socialdemokraterna. Är vi överens om att barnomsorgen skall byggas ut till full behovstäckning? Svaret på den frågan är ja, och det skall ske fram till år 1991. Är vi överens om att föräldraförsäkringen skall byggas ut och omfatta ett och ett halvt år med inbyggt garantibelopp? Inom parentes kan jag säga att det garantibeloppet till storleken inte skiljer så mycket från de vårdnadsersättningar som ni i de borgerliga partierna för fram. Det kan vi ta upp en diskussion om, men detär, som jag har sagt tidigare, i mycket en semantisk fråga. Är vi vidare överens om att barnbidragen skall höjas? Det tror jag också att vi är. Vi är också överens med centerpartiet. Moderaterna däremot har aldrig sprungit benen av sig för att höja barnbidragen. Är vi, Daniel Tarschys, överens om att sänka arbetstiden? Jag tror att svaret på den frågan är ja, och det gäller naturligtvis då att hjälpa familjerna till denna kortare arbetstid. Vi har divergerande åsikter om bostadsbidraget. För mig är det viktigt att se till att familjerna har en god bostad och att det sker en utjämning av kostnaderna. En fråga som knappast tas upp i debatten är de stora inkomstskillnaderna mellan familjer i vårt samhälle. Vi strävar efter en inkomstutjämning, och det måste också ge utslag i familjepolitiken.

Herr talman! Riksdagen skall i dag fatta beslut om ett nytt statsbidrag till barnomsorgen. Det är ett viktigt beslut därför att det berör en angelägen verksamhet och handlar om en stor summa pengar. Statsbidraget till barnomsorgen ökar från 8 490 milj.kr. till 9 140 milj.kr., om riksdagen antar regeringens förslag. Syftet med det nya statsbidraget är att förenkla systemet och samtidigt få bort några orättvisor i det nuvarande statsbidragssystemet. Bl. a. gäller det att få bort en del oönskade effekter, t.ex. att barn till deltidsarbetande har svårt att få plats på daghem. Det rättas nu till samtidigt som vi inför några andra förbättringar. Vi höjer bidraget till barn med behov av särskilt stöd. Vi inför statsbidrag till nattöppna daghem, till personalens fortbildning och till nya former av fritidshemsverksamhet för skolbarn. På några punkter föreslår utskottsmajoriteten förändringar i förhållande till propositionen. Dessa förändringar kan jag ställa mig bakom. Regeringens förslag har fått ett gott mottagande i kommunerna. De uppskattar den förenkling som det nya statsbidragssystemet innebär. Kritik har däremot kommit från kommuner som gynnats av det nuvarande statsbidragssystemet och som följaktligen förlorar på omläggningen. Om detta vill jag säga följande. Det nya statsbidraget innebär inte några besparingar i förhållande till om de nu gällande reglerna skulle gälla även för nästa år. Men det är ofrånkomligt att förenklingar av ett statsbidrag av det här slaget kommer att innebära att vissa kommuner vinner och andra förlorar på omläggningen. Genom övergångsregler — en tioöresspärr uppåt och nedåt — har vi försökt mildra sådana effekter. I den allmänna debatten om statens bidrag till kommunerna — och jag menar då inte bara till barnomsorgen — framförs ofta krav på förenklingar och schablonisering av bidragen. Enigheten bland kommunalpolitikerna brukar vara stor i det sammanhanget. Men kanske skulle debatten vinna på att de som kräver dessa förenklingar också inser att omläggningar av det slaget alltid innebär att några vinner och några förlorar. De borgerliga partierna medger att regeringens förslag innehåller en del förbättringar av statsbidraget. Trots detta yrkar de avslag på propositionen. Samtidigt har de inte kraft nog att lägga fram ett eget gemensamt förslag till ett nytt statsbidrag. Vi har på en del punkter i propositionen försökt tillmötesgå den kritik som finns i folkpartiets familjepolitiska motion, inlämnad under den allmänna motionstiden. Jag väntade mig därför att folkpartiet skulle haft kurage att den här gången också ställa upp och stödja statsbidraget till barnomsorgen. — Prot. 1986/87:135 Men partitaktiken har uppenbarligen spelat en tyngre roll än förnuftetidet = 3 juni 1987 här sammanhanget. Folkpartiet verkar inte våga bryta sig loss från de partier här i riksdagen som har gått emot utbyggnaden av barnomsorgen. Detta beklagar jag. Herr talman! De senaste åren har inneburit en utveckling av svensk barnomsorg som är helt unik och som egentligen förtjänar en större och mera positiv uppmärksamhet. Det första steget i denna väldiga utveckling togs vid den socialdemokratiska partikongressen 1984, när beslut fattades om en utbyggnad av barnomsorgen, kvantitativt och kvalitativt, till full behovstäckning i början av 90-talet. Det andra ledet var propositionen här i riksdagen om en förskola för alla barn och en plan för utbyggnaden fram till 1991. Propositionen antogs i december 1985. När jag i debatten betecknade beslutet som historiskt, var det några debattörer som ifrågasatte detta. Så märkvärdigt var det väl inte, tyckte de. Men det är ett historiskt beslut, om vi lyckas genomföra utbyggnaden fullt ut. Jag tror att det i dag är många fler som inser kraften och betydelsen av det här beslutet än det var 1985. I regeringsdeklarationen i oktober 1986 slog regeringen fast att ”utbyggnaden av barnomsorgen skall ske i enlighet med riksdagens beslut”. Jag vill med anledning av den debatt som blossar upp nu och då kring utbyggnaden av barnomsorgen fram till 1991 än en gång understryka att regeringen är fast besluten att genomföra riksdagens beslut i enlighet med den plan som gjorts upp och den tidtabell som gäller. Det här är en utomordentligt viktig rättvisefråga. Jag har därför svårt att förstå dem i riksdagen som går emot utbyggnaden och alla barns rätt till platsi förskolan. Det är fråga om en rätt och inte ett obligatorium. Vi är i vårt land i själva verket i färd med att genomföra ytterligare en social reform av stor välfärdspolitisk betydelse och lägga ytterligare en sektor till vårt generella välfärdssystem, som vi erbjuder lika åt alla människor. För närvarande har vi ca 310 000 förskolebarn i kommunala daghem, familjedaghem och alternativ barnomsorg. Vi har 78 000 barn i deltidsgrupperna, och vi har ett växande antal öppna förskolor — de uppgår för närvarande till mer än 700 stycken. Vi har en bra takt i utbyggnaden, vilket visar att kommunerna i allmänhet har tagit allvarligt på riksdagens beslut. Under 1986 tillkom ungefär 20 000 nya platser i barnomsorgen. Den senaste barnomsorgsundersökningen från I statistiska centralbyrån visar att det efterfrågas 75 000 platser framöver. Det betyder att vi måste bygga ut med ca 17 000 platser om året för att tillgodose efterfrågan fram till 1991. Det är ingen orealistisk uppgift. Det finns goda förutsättningar, om vi verkligen går in för planen, att förverkliga beslutet i enlighet med de intentioner som riksdagen gett uttryck för. Däremot finns det anledning att i hög grad ägna sig åt de kvalitativa frågorna inom barnomsorgen och barnomsorgens innehåll. Personalsituationen inger bekymmer. I flera kommuner har man i dag problem att rekrytera | både förskollärare och barnskötare. Rekryteringen till utbildningarna för i | första hand förkollärarna men också barnskötarna är svag. Socialstyrelsen har, som Inga Lantz också påpekade, räknat ut att det 73 behövs ytterligare 26 000 årsarbetare för att förverkliga den fulla behovstäckningen fram till 1991. Det innebär, om man räknar antal människor, 21 000 förskollärare och ca 15 000 barnskötare, med de proportioner som dessa yrkeskategorier har i dag. Mot den bakgrunden är det mycket glädjande att nu kunna konstatera, kanske delvis tack vare de informationskampanjer som drivits, att antalet sökande till förskollärarlinjen kraftigt ökar, om man jämför årets intagning med förra årets. Totalt finns i år 7 450 sökande till 1 188 platser. Förra året var antalet sökande 4 600, så det är en kraftig ökning. Även den andel av de sökande som var förstahandssökande till förskollärarlinjen har ökat kraftigt. Förstahandssökandena är nu 4 700, jämfört med 2 400 för ett år sedan. Ett annat problem har varit att så mycket personal inom barnomsorgen lämnar yrket. Vi har enligt min uppfattning en kunnig och ansvarskännande personal inom svensk barnomsorg, och vi måste respektera och stödja dess arbete, som ibland kan vara ganska svårt. Barnomsorgspersonalen känner sig i dag gång på gång påhoppad och trängd, och det är viktigt att vi inser att det också har en betydelse för lusten att fortsätta i yrket. Fortbildning spelar en viktig roll när det gäller att stödja personalen och erkänna dess behov av vidareutveckling. Det kan ge stabilitet både i verksamheten och inom yrkeskåren. Ungefär hälften av landets kommuner anordnar i dag fortbildning för förskolepersonal i en omfattning, 30 veckotimmar per år, som angavs som ett lämpligt mål redan av barnstugeutredningen. I förslaget till nytt statsbidrag markerar vi fortbildningens betydelse genom att räkna in medel till fortbildningens fortsatta utveckling. Till de frågor som måste ges ökad uppmärksamhet i barnomsorgen hör den sociala snedrekryteringen. Det är visserligen inte så, som det ibland påstås i debatten, att det i huvudsak är akademikernas barn som finns i barnomsorgen, men att den procentuella andelen barn från s.k. LO-familjer är lägre än den från andra grupper är en realitet. För min del tror jag att det här i stor utsträckning hänger samman med att de öppethållandetider som barnomsorgen har inte stämmer överens med många yrkesutövares, kanske framför allt inom serviceoch vårdyrkena. Vi har nyligen gett socialstyrelsen i uppdrag att utreda bakgrunden till den sociala snedrekryteringen. Samtidigt föreslår vi nu ett särskilt statsbidrag till nattöppna daghem, och det hoppas vi skall ge kommunerna möjlighet att öka sin service åt dem som efterfrågar nattomsorg. Herr talman! För 15-20 år sedan var det inte många som vågade tro att barn med handikapp i stor utsträckning skulle kunna ingå i förskolans verksamhet. I dag är detta i varje fall i fysisk mening en verklighet. Det visar en utveckling i Sverige som faktiskt är helt unik i förhållande till andra länder. Det är verkligen fråga om en utmaning att på det här området skapa en barnomsorg för alla barn. Utgår man från de barn som har behov av särskilt stöd, blir kvalitetskraven på barnomsorgen skärpta och mer uttalade. I en dålig verksamhet är det framför allt de svagaste barnen som slås ut eller drabbas hårdast av bristerna. Barn med handikapp och andra svårigheter skall ses som en utmaning och en tillgång och inte som en belastning i dagens barnomsorg. En bra barnomsorg = Prot. 1986/87:135 för de här barnen är en bra omsorg för alla, det har så ofta visat sig. 3juni 1987 Herr talman! Jag vill också med några ord beröra det pedagogiska programmet för förskolan, det som socialstyrelsen nu efter ett uppdrag från regeringen redovisar. Det är ytterligare ett led i utvecklingen av barnomsorgen och förskolan. I den politiska debatten har vi ibland hört att ett sådant program, framställt på central nivå, skulle verka likriktande på verksamheten runt om i landet. Så som programmet nu har utformats finns det ingen grund för dessa farhågor. Det pedagogiska programmet utgör en fast yttre ram för den verksamhet som skall bedrivas inom kommunernas barnomsorg, men det är kommunerna som skall utforma sina egna riktlinjer. Den lokala anpassningen skall göras i varje kommun, och personalen i den enskilda förskolan skall med sin yrkeskompetens och sina speciella kunskaper om den egna barngruppen och barnens behov, intressen och erfarenheter utforma den pedagogiska verksamheten. För mig innebär detta att förskolan kommer att präglas av lokala variationer. Kommunens och det omgivande bostadsområdets eget kultur-, naturoch samhällsliv skall prägla barnomsorgen. Inte minst skall barnens egna erfarenheter och intressen och deras nyfikenhet liksom deras föräldrars ambitioner prägla verksamheten i den svenska barnomsorgen. Jag ser detta starka tryck på en lokalt anpassad förskola som en stor resurs och som ett mål som egentligen borde gälla för fler verksamheter i vårt samhälle än förskolan.

Det är i köket, i snickarboden, i skogen, i det lokala bostadsområdet barn kan skaffa sig både erfarenheter och kunskaper och utforska sin omvärld, det är där sammanhang blir tydliga och den nya kunskapen blir meningsfull. Det finns ett antal utgångspunkter som är viktiga för svensk förskolepedagogik, och många av dem underströks av Alva Myrdali den pionjärinsats som hon gjorde. Den allra viktigaste principen är den att förskolan innehåller utomordentliga möjligheter att kombinera pedagogik och vård och omsorg. Det finns en grupp debattörer i vårt samhälle som på den här punkten vill gå emot en sådan pedagogisk princip, som vill skrota daghemmen och i stället efter utländskt mönster införa en renodlad småbarnsskola. De här debattörerna I kan inte se den resurs som just sammankopplingen av pedagogik och vård I och omsorg utgör i barnens värld. Jag delar absolut inte den uppfattning som de framför, utan menar att detta tvärtom är en alldeles särskilt spännande | resurs i svensk förskoleverksamhet. Det är i daghemmen vi kan utveckla skall få undervisning av en förskollärare upp till sex timmar om dagen, är en pedagogisk orimlighet och helt orealistiskt. Det innebär dessutom drastiska kvalitetssänkningar i barnomsorgen. Herr talman! När man jämför en svensk barnomsorgsinsats med andra 15 länders — och det sker som bekant i många olika utredningar — måste man också ta med de mål som uttrycks för verksamheten på olika håll och göra klart för sig mål och innehåll och kvalitativa krav och deras samband med verksamheten vad gäller både utformning och kostnader. Det går inte att rakt över bara jämföra barnomsorgens kostnader utan att ta med dessa aspekter. I regeringens proposition är stor uppmärksamhet riktad mot fritidshemsverksamheten. Det är en angelägen uppgift att fritidshemsverksamheten också skall få konkreta mål och ett mer preciserat innehåll. Detta har sedan länge varit ett önskemål från dem som är verksamma inom detta område. Jag har därför svårt att förstå de borgerliga partierna, som här i kammaren går emot utvecklingen av ett pedagogiskt program även för fritidshemsverksamheten. Regeringen kommer, under förutsättning att propositionen antas, att lägga ut ett uppdrag till socialstyrelsen att utarbeta ett pedagogiskt program även för fritidshemsverksamheten. Herr talman! Jag vill till sist understryka min glädje över att en majoritet i socialutskottet i allt väsentligt ställt sig bakom propositionen. Det betyder att vi har stöd för en progressiv barnomsorgsutveckling i riksdagen även i dag. Jag är glad över att vpk i det här sammanhanget varit konstruktivt och tillsammans med oss diskuterat fram en del ändringar men i huvudsak ställt sig bakom propositionen. Jag vill däremot beklaga att detsamma inte gäller för folkpartiet, som 1985 stödde riksdagens beslut om en utbyggnad av barnomsorgen till full behovstäckning. Det är väl inte så, att samarbetet med de övriga borgerliga partierna går före barnens rätt till en trygg och god barnomsorg, en rätt som bör omfatta alla barn?

Herr talman! Bengt Lindqvist har en tråkig vana, tycker jag, att framställa besparingsförslag som reformförslag. Han säger att om vi nu bifaller det nya statsbidraget, kommer anslaget att öka från 8 490 miljoner till 9 140 miljoner. Men detta är väl ändå fel. Det är väl ändå så, att det är vad det gamla systemet kostar som regeringen nu begär anslag för. Anslag till det nya systemet kommer ju inte att utgå under nästkommande budgetår. Det är alltså inte någon ökning som regeringen föreslår. Tvärtom framställer man hela systemet som kostnadsneutralt. Jag har ingen anledning att bestrida att det är kostnadsneutralt. Däremot är väl syftet från regeringens sida att det nya systemet skall bromsa kostnadsexpansionen. Tanken är väl att man skall hindra kommunerna från de taktiska dispositioner som de har kunnat göra inom det gamla systemet. Jag har alltså uppfattat detta förslag som ett besparingsförslag på sikt från regeringens sida, och det jag beklagar är att man inte talar om det öppet utan i vanlig ordning ger sken av att det handlar om en reform. Jag måste också säga att jag har svårt att hitta förenklingsinslaget i systemet. Man skall i fortsättningen inte ge anslag per barn utan per 15-tal barn och per kvotdel för de barn som blir över när man har delat in alla barn i grupper om 15. Man kommer alltså att räkna i femtondelar med det nya systemet. Det kommer visserligen att skapa sysselsättning åt landets kommunalkamrerare, men jag tror inte att Bengt Lindqvist har så många med sig när han ser detta som en förenkling av beräkningstekniken. Jag är överraskad när jag hör Bengt Lindqvist så skarpt uttala sig för daghem och mot pedagogisk verksamhet i mindre grupper. I den proposition som Bengt Lindqvist själv lade fram häromåret sade han faktiskt att det nu skulle bli en mycket begränsad utbyggnad av daghemmen och en avsevärt större utbyggnad av deltidsgrupperna, de grupper som ligger mycket närmare det som Bo Södersten och andra anhängare av småbarnskolan önskar genomföra. Har nu Bengt Lindqvist svängt och vill ta avstånd från den utbyggnad av deltidsgrupperna som han själv föreslog eller förutspådde i fjolårets proposition? Bengt Lindqvist är överraskad över att vi inte vill stödja förslaget. Det måste jag kvittera med att säga att vi är överraskade över att han nu vill försämra villkoren för barnomsorg i kooperativ och ideell regi. Det är obestridligen så att genom att det nu sätts som villkor att daghemmen skall vara öppna i åtta timmar, kommer en rad i dag bidragsberättigade barnomsorgsformer att falla ur systemet. Det är en allvarlig försämring som jag gärna skulle vilja höra Bengt Lindqvist motivera från den här talarstolen.

Herr talman! Jag skall inte ta upp frågan om statsbidragssystemet i detalj. Ann-Cathrine Haglund kommer att ta upp den frågan. Vi har gjort den fördelningen inom moderata samlingspartiets socialutskottsgrupp när det gäller de här båda betänkandena från socialutskottet. Jag vill bara ställa en fråga till Bengt Lindqvist angående statsbidragssystemet. Jag gör det därför att den frågan är av övergripande vikt och handlar om rättssäkerheten för föräldrar, barn och också för dem som driver alternativa förskolor. Frågan anknyter till just det som Daniel Tarschys tog upp i slutet åv sin replik, nämligen åttatimmarsgränsen. Min fråga är: Hur många av dagens förskolor, framför allt alternativa förskolor, är det som kommer att förlora statsbidraget eller tvingas att radikalt ändra sin verksamhet beroende på att ni nu lägger in en åttatimmarsgräns? I departementet måste ni ha gjort en sådan beräkning, men den finns inte i propositionen. Hur många är det som berörs? Den uppgiften måste finnas någonstans. Väldigt många föräldrar har byggt upp sin barnomsorgsverksamhet utifrån ett färre antal timmar i förskola än som nu förutsätts i propositionen, nämligen åtta timmar. Förslaget innebär att deras förutsättningar radikalt förändras genom riksdagsbeslutet. Det visar återigen att regeringen har en oerhörd brist på känslighet när det gäller att ta hänsyn till enskilda människor, enskilda föräldrar. Helt plötsligt får regeringen för sig att man skall ändra gränserna, och så gör man det, utan att ens ta reda på hur många barn, föräldrar och förskolor som drabbas. Barnomsorgen är viktig. Ingen har ifrågasatt detta. Men min fråga lyder: Varför är ni motståndare till ett system med neutralare bidrag, som går direkt till föräldrarna i form av vårdnadsersättning, en skattereduktion eller något liknande? Varför vågar ni inte ge föräldrarna den valfrihet som det innebär att kunna få välja barnomsorgsform? Det viktiga är att det är den socialdemokratiska modellen som skall ha genomslag i hela det svenska samhället. Men vi vet ju nu genom undersökningar att den inte stämmer med verkligheten. Min fråga till det ansvariga statsrådet Bengt Lindqvist blir då: Tar ni ingen som helst hänsyn till de klara markeringar och uppfattningar som har kommit från en majoritet bland föräldrarna när det gäller vårdnadsersättningen som en del av lösningen på barnomsorgen?

Herr talman! Jag skall inte gå in på förslaget om ett nytt statsbidrag. Rosa Östh kommer att ta upp detta i sitt inlägg. Nu tar Bengt Lindqvist avstånd från försöksverksamheten i Lund. Man kan då notera att något liknande hände för ett par år sedan när förslagen beträffande statsbidrag till föräldrakooperativ och ideellt drivna daghem nyss lagts fram. Positionen har sedan dess förändrats, och det blir kanske så även när det gäller det aktuella förslaget. Det tar sin tid för socialdemokraterna att tänka om. Bengt Lindqvist slutar sitt inlägg med att säga att en trygg barnomsorg måste omfatta alla barn. Det är faktiskt därför som vi i centern när det gäller omsorgskedjan så starkt upplever avsaknaden av vårdnadsersättning. Det som nu föreslås innebär ingen förändring. Det är ett system som minskar valfriheten och som är mycket dyrt. Dessutom är det fråga om en orättvis fördelning regionalt och socialt. När vi har ett sådant system måste man fråga sig vilka motiven till ett fasthållande är. Varför kan man inte ompröva och omvärdera sin position? Varför detta konservativa fasthållande? Är motiven ideologiska och doktrinära, så att den vision av samhällsbyggandet som man har försvurit sig åt inte tillåter någon annan modell av barnomsorgen än den nuvarande, eller är det en psykologisk förträngning som omöjliggör en nödvändig omprövning, därför att man helt enkelt har gått för långt i försvaret av det nuvarande och i kritiken mot det som vi företräder? Eller är det taktiskt betingat: att man inte gärna kan erkänna fördelarna med något som kommer från oppositionen? Vilka motiv regeringen har när den säger nej till vårdnadsersättning vet vi inte. Vi kan bara konstatera att de blir mer och mer irrationella, eftersom den opinion som går att uttrycka med klara siffror inte får lov att påverka.

Herr talman! Det tillhör kanske spelets regler när man är minister i en regering att alltid utstråla lugn, tillförsikt och säkerhet. Som minister får man tydligen aldrig medge att en situation är oroväckande. Bengt Lindqvist säger att det finns goda förutsättningar att klara utbyggnaden av barnomsorgen till 1991. Men det finns det faktiskt inte, om inte extraordinära åtgärder vidtas. Vidare säger han att regeringen är fast besluten att klara utbyggnaden till 1991. Hur skall det gå till? Jag får inte ekvationerna i denna fråga att stämma, om man inte vidtar exceptionella resursförstärkningar. 25 90 av barnen får plats på dagis i dag. 90 26 av mödrarna förvärvsarbetar. Vi vet att det finns ett stort behov av just daghemsplatser. Några andra varianter är egentligen inte behövliga; det är dagis man behöver. TCO säger att 375 000 förskolebarn står utanför barnomsorgen. Av barnen i de yngre skolåldrarna får 89 26 ingen omsorg alls. De får klara sig själva, och vi vet att det inte är bra. Regeringen är nöjd med att bygga ut 17 000 platser om året, sade Bengt Lindqvist — trots att 375 000 av barnen i förskoleåldern står utanför barnomsorgen. TCO beräknar att mellan 45 000 och 75 000 förskoleplatser behövs per år. Då har man inte räknat in de 89 96 av skolbarnen som står utanför barnomsorgen. Jag förstår inte hur den här ekvationen skall gå ihop för regeringen, om man inte är beredd att vidta mycket exceptionella åtgärder. 25 20 av förskolebarnen har plats på dagis, 25 90 av personalen slutar inom fem år, en personalstyrka på 36 000 personer behöver utbildas före 1991. Hur skall allt detta gå till, Bengt Lindqvist? Man kan inte utstråla tillförsikt när man hör de här siffrorna. Det gäller den verklighet som föräldrar, barn och personal lever med. Det är faktiskt en situation som är ganska katastrofal. Om man inte vill använda det ordet, kan man åtminstone säga att det är oroväckande och att regeringen borde vidta åtgärder för att minska dessa alarmerande siffror. Och har inte regeringen läst den här TCO-skriften, så kan jag gärna efter debattens slut överlämna ”Inga fler om och men i barnomsorgen” till regeringen.

Herr talman! Får jag börja med att svara Inga Lantz på frågan om det realistiska i att bygga ut barnomsorgen enligt riksdagens beslut. Att jag utstrålar tillförsikt beträffande möjligheterna beror just på att jag tillmäter utbyggnaden en så stor betydelse och att jag är övertygad om att regeringen, om det blir nödvändigt, kommer att tillgripa extraordinära åtgärder för att fullfölja beslutet. Jag skall gärna erkänna att jag också känner oro då och då framför allt för personalsituationen. Men självfallet finns det också ett moment av bedömning när det gäller den ekonomiska utvecklingen. Skulle vår generella ekonomiska utveckling vända, är det svårt att tänka sig att ett så pass stort åtagande som det vi nu har framför oss verkligen kan fullföljas. Men visst finns det förutsättningar för att detta åtagande skall kunna fullföljas. Tillströmningen till förskollärarlinjen är mycket glädjande. De siffror som nu föreligger innebär att vi förfogar över en kapacitet på 9 000 platser om året - 3 000 för förskollärarlinjen och 6 000 för barnskötarlinjen. Under förutsättning att vi utnyttjar systemet fullt ut — och vi blir kanske tvungna att utöka i synnerhet förskollärarkapaciteten — finns det en möjlighet att klara åtagandet, Det finns en möjlighet till, och det är att vi lyckas få stopp på — eller i varje fall minska — avgången från yrkena. På den punkten kan jag meddela att avgången, som var 25 Yo enligt siffrorna för ett år sedan, nu är 17 Jo. Det är i varje fall ett steg i rätt riktning. Jag är medveten om att sitter vi med armarna i kors och börjar svikta i vår vilja att genomföra det här beslutet, då blir det svårt. Men är vi beredda att ta krafttag, då är det klart att vi kan att fullfölja beslutet. Får jag sedan, herr talman, beröra några frågor som har tagits upp i debatten. När det gäller fortbildningsstödet är Daniel Tarschys ute på fel vägar. Fortbildningsstödet till dagmammor beräknas på 15-gruppen precis som för daghemmen. Det är 10 000 kr. per 15 barn i familjedaghemmen. Det betyder att fortbildningsstödet står i direkt relation till antalet barn i familjedaghem, vare sig det är i Stockholm eller i Bromölla. På den punkten måste det föreligga något slags missförstånd. När det gäller nattomsorgen vill jag säga att min allmänna inställning är den att alla de åtgärder vi kan vidta för att föräldrar som har skiftarbete och nattarbete av olika slag skall få möjlighet att arbeta under mer normala förhållanden skall vi vidta. Men samtidigt är det realism att inse att en del av oss faktiskt måste utföra viktiga serviceuppgifter också på nätterna, och för dem måste det finnas en fungerande nattomsorg. Den bedrivs redan i dag i stor utsträckning i familjedaghem. Men föräldrar efterfrågar nattomsorg också i natthem. Vi menar att det är viktigt att den möjligheten också erbjuds, med den stabilitet och den kontinuitet som detta kan ge. Införandet av statsbidrag till nattöppna daghem lägger inga hinder i vägen för att utnyttja familjedaghem även i fortsättningen, det är ju redan i dag den dominerande nattomsorgsformen rent kvantitativt. När det gäller frågan om deltidsgrupper vill jag först klargöra att deltidsgrupperna i alternativ regi inte har något statsbidrag. Så blir fallet även i fortsättningen. Vi har inte infört något statsbidrag. Men det är viktigt att komma ihåg att det inte funnits och finns inte nu heller. Varför? Det främsta skälet är att det är en utomordentligt omfattande och svårhanterad materia detta med barngrupper av olika slag — i vilken utsträckning de kan sägas utföra barnomsorgsuppgifter och i vilken utsträckning det rör sig om helt andra typer av verksamhet. Jag vill erinra om att här kommer in i bedömningen både vad kyrkan gör, vad idrotten gör och vad ungdomsorganisationerna gör i form av barngrupper. Vi har bedömt det så att det är en mycket komplicerad fråga att gå in i och dessutom ett stort ekonomiskt åtagande om man skulle gå in mycket öppet och vilja ge statsbidrag till barngrupper som organisatoriskt sett liknar det som bedrivs i kommunala deltidsgrupper. Därtill kommer naturligtvis också att deltidsgrupper i varje fall för sexåringar och femåringar i kommunal regi är mycket väl utbyggda. Sexåringarna omfattas till 98 26 av antingen dagis eller deltidsgrupper. I femårsåldern är det 50 96 som deltar. Det är ytterligare ett skäl. Men huvudskälet är de svåra avgränsningsfrågor man faktiskt hamnar i om man öppnar den här typen av diskussion. Herr talman! Jag vill också uppehålla mig vid ett besked som jag uppfattade från Daniel Tarschys och som jag gläder mig utomordentligt mycket jver. Jag minns nu inte exakt ordalydelsen, men innebörden var att folkpartiets utgångspunkt är att alla unga människor vill skaffa sig ett yrke och ett förvärvsarbete. Det gäller både unga pojkar och flickor. Om folkpartiet ville göra det till utgångspunkt och dra slutsatsen av detta, nämligen att barnomsorgen måste byggas ut — det är det viktigaste stödet för — Prot. 1986/87:135 att de skall kunna förena föräldraskap och arbete — så är vi från vår sida 3 juni 1987 beredda att gå in med öppna sinnen i en diskussion om hur föräldrarna skall få mer tid för sina barn. Denna diskussion öppnar vi med den övertygelse vi har att ett sådant stöd måste vara inkomstrelaterat för att vara realistiskt. Det måste vara mycket flexibelt utformat. Vi känner, och det kan jag gärna säga, att föräldraförsäkringen i sina huvuddrag är just ett sådant system som skulle kunna tillgodose dessa behov på jämställdhetens grund. Det uppfattade jag också att Daniel Tarschys var beredd att diskutera. Men en utgångspunkt måste, som vi ser det, vara att vi är överens om att sätta till alla klutar för att ge föräldrarna rätt till barnomsorg för alla barn. Herr talman! Evert Svensson har på ett mycket elegant sätt demonstrerat hur de borgerliga partierna stretar åt olika håll och lägger tonvikten på olika aspekter när det gäller förslagen till vårdnadsersättning. Så länge ni själva inte har förmågan att precisera ett alternativ till vårdnadsersättning, så tycker jag inte heller att ni skall begära av oss att vi skall göra det. Vi har hela tiden framfört krav på att föräldraförsäkringen skall byggas ut, och vi kommer att fortsätta att arbeta för det. Men öppenheten finns från vår sida att diskutera hur en sådan utbyggnad skall konstrueras för att på bästa tänkbara sätt ge föräldrarna mer tid för sina barn.

Herr talman! Det besked som Bengt Lindqvist nu gav om anslaget för fortbildning av kommunala dagmammor är helt sensationellt. Han säger att det skall utgå per 15-tal barn i familjedaghemmen. Men denna nyhet har inget stöd vare sig i propositionen eller i utskottets betänkande. Där framgår det fullkomligt klart att man skall beräkna fortbildningsbidraget enbart på basis av hur många barn det finns i daghemmen. Av dessa pengar skall man sedan avdela 10 000 kr. som skall gå till familjedagmammorna. Systemet kommer att verka på olika sätt i kommunerna beroende på om de har många eller få daghem. Jag ber att få läsa upp vad som står i utskottets betänkande: ”I propositionen förordar regeringen som ovan nämnts att 30 000 kr. av avdelningsbidraget för daghem används för fortbildningsinsatser för personalen i daghem, familjedaghem, deltidsgrupper och öppna förskolor.” Man har alltså bara de barn som är inskrivna i daghem som bas för att beräkna detta bidrag. Jag hoppas att det besked som Bengt Lindqvist nu gav var uttryck för en senkommen insikt om att det här är en i grunden felaktigt tänkt tanke och att regeringen återkommer till riksdagen med förslag om en ändring i linje med vad Bengt Lindqvist nu sade. Sedan vill jag nog vidhålla att det nya statsbidragssystemet innebär komplikationer för de ideella och föräldrakooperativa formerna för barnomsorg. I dag är det på det sättet att ett ideellt eller kooperativt daghem som är öppet mindre än åtta timmar per dag kan erhålla statsbidrag både för heltidsomsorg, dvs. omsorg i mer än sju timmar per dag, och för deltidsomsorg, dvs. omsorg i fyra timmar eller mer. Så kommer emellertid inte att bli fallet om det nya systemet införs, vilket innebär komplikationer för ett antal daghem som då kommer att berövas allt stöd. De kommer inte heller att få 81 något stöd för personalen, vilket de hittills har kunnat få. På en rad punkter tror jag faktiskt, herr talman, att det statsbidragssystem som nu föreslås bevarar gamla brister samtidigt som nya brister tillkommer utöver dem som redan fanns i det gamla statsbidragssystemet.

Herr talman! Det som Daniel Tarschys sade om fortbildningen stämmer nog, dvs. att ministern har missuppfattat utskottets skrivning. Jag hoppas att det som utskottet har skrivit i betänkandet stämmer, eftersom det visar att man skall satsa på den institutionella barnomsorgen. Bengt Lindqvist sade att han inte är orolig för barnomsorgen istort, för han tillmäter utbyggnaden stor vikt. Han säger vidare att om det blir nödvändigt kan åtgärder vidtas. Jag hävdar att det kommer att bli nödvändigt att vidta åtgärder. Jag vill också säga att det är nödvändigt att vidta dessa åtgärder i dag om det skall bli något med utbyggnaden och kvaliteten i barnomsorgen. Det finns skäl att vidta synnerliga — det är en term som vi använder här i riksdagen - åtgärder. Det är starka ord, och det är sådana åtgärder som måste tas till om den målsättning som man har satt upp fram till år 1991 skall ha en chans att bli förverkligad. Det har talats mycket om öppen förskola och deltidsgrupper. Men att bygga ut den öppna förskolan och deltidsgrupperna utgör inget alternativ. Det är daghem och fritidshem som behöver byggas ut, eftersom kvinnor med barn i de aktuella åldrarna till 90 90 faktiskt förvärvsarbetar, och de klarar sig inte med deltidsförskola eller öppen förskola. Många kvinnor tvingas arbeta deltid på grund av att barnomsorgen är så ynkligt dåligt utbyggd, men inte heller de klarar sig med en deltidsplats. En deltidsplats innebär omsorg i tre timmar per dag. Det räcker inte om man har ett förvärvsarbete, oavsett om det är ett halvtidsarbete eller ett annat deltidsarbete. I den öppna förskolan skall ju föräldrarna dessutom delta i omsorgen. Därför är det daghemmen och fritidshemmen som måste byggas ut för att tillgodose barnens och kvinnornas behov, eftersom det fortfarande är kvinnorna som har huvudansvaret för barn och familj. När det gäller frågan om hur man skall få bukt med personalavgångarna säger Bengt Lindqvist att dessa nu minskar från 25 96 till 17 96. Det är ju glädjande. Men om man skall få bukt med denna situation, som innebär en kvalitetsförsämring av barnomsorgen, måste man förstå att den hänger samman med dålig personaltäthet, för stora barngrupper och dålig vikarietäckning. Personalen inom barnomsorgen går ständigt på sparlåga och orkar inte. Det är åtgärder mot detta som man måste vidta för att få bukt med personalavgången och för att se till att personalen orkar med arbetet och får den stimulans som den behöver. Det är det enda sättet att komma till rätta med personalavgången.

Herr talman! Jag ställde en fråga till statsrådet: Hur många förskolor drabbas av åttatimmarsgränsen? Jag fick inget besked. Statsrådet säger att personalsituationen inom barnomsorgen är ett problem. På grund av åttatimmarsgränsen förvärras detta problem. Det innebär att man måste anställa personal, trots att det inte finns några barn, bara för att kunna uppfylla statsbidragsreglerna som innebär att man måste ha barnstugan öppen åtta timmar per dag. Detta visar hur tokig propositionen är. Var finns rättssäkerheten, när man genom ett beslut ändrar förutsättningarna för att ordna barnomsorgen för flera hundra, ja flera tusen, barn? Jag kan åter konstatera att statsrådet egentligen inte har något intresse av att diskutera föräldrarnas valfrihet och därmed valfriheten för familjen i stort. Statsrådet hänvisar till vad Evert Svensson har sagt. Därtill har statsrådet inte något att tillägga. Detta präglar regeringens syn på familjepolitiken och på föräldrarollen i detta samhälle. Statsrådet Lindqvist är mycket lik den där tonårsfadern som kommer överens med sin son om att grabben skall få göra sin första utlandsresa. När de har kommit överens om att grabben skall få göra sin första utlandsresa går pappan till järnvägsstationen och köper en biljett till Köpenhamn. Han kommer hem med biljetten och lämnar den till grabben och säger att han nu skall åka till Köpenhamn. Grabben säger att han inte vill åka till Köpenhamn utan till Helsingfors eller Oslo. Fadern säger då att om grabben inte åker till Köpenhamn så blir det ingen utlandsresa, eftersom fadern inte har råd att köpa någon ny biljett till Oslo eller Helsingfors. Grannfamiljen har en tonårsdotter. Familjen kommer överens om att också hon skall få göra sin första utlandsresa. Men föräldrarna gjorde där i stället så att de gav flickan reskassan och sade: Gå till järnvägsstationen och köp biljett dit du vill åka. Hon kunde välja själv. Jag frågar statsrådet: Vilken av tonåringarna fick ut mest av sin resa? Jag tippar att den som kunde välja vart hon ville åka. Det är precis likadant med socialdemokratisk familjepolitik. Man säger: Ni får den och den formen av stöd om ni köper den och den biljetten och reser dit och dit. Om man inte uppfyller de politiska kraven, blir det heller inget stöd i det socialdemokratiska välfärdssamhället. Detta är skillnaden mellan en socialistisk familjepolitik och valfrihetens familjepolitik, som bl.a. moderata samlingspartiet står för och som de borgerliga partierna står för i reservation 1 till utskottets betänkande.

Herr talman! Det är självklart att alla som vill skall kunna skaffa sig ett yrke och upprätthålla det. Det borde vara lika självklart att föräldrarna skall kunna förena förvärvsarbete och föräldraskap utan att barnen kommer i kläm. Detta är tyvärr inte lika självklart för socialdemokraterna. Situationen i samhället pockar på ett radikalt grepp i familjepolitiken, men det tas inte genom de förslag som regeringen framlagt. Det finns inte tillräckligt med tid för den viktiga gemenskapen mellan föräldrar och barn för att föräldrar skall kunna prägla sina barn. Då kan man fråga sig: Hur skall två föräldrar som arbetar heltid eller en ensamstående förälder ha tid och ork efter långa och tröttande arbetsdagar och med långa resor till och från arbetet hinna med att också umgås med sina små barn? När inte föräldrarna hinner med sina barn i nödvändig utsträckning lämnas ett tomrum som snabbt fylls ut av påverkare och normsändare av ibland tvivelaktigt värde. Videovåldet och de långa timmarna framför TV-n har här sin givna chans. Det finns många föräldrar som vill ha sådana rejäla förändringar av samhället att föräldraskap under några år när barnen är små bättre skall kunna förenas med en yrkesverksamhet än vad som är möjligt i dag.

Herr talman! Beträffande tonåringarna vill jag till Göte Jonsson säga att han måste ha hämtat exemplet från egen fatabur. Med mina tonåringar skulle diskussionen tagit en helt annan inriktning, det kan jag försäkra. Jag vill göra ett litet inlägg som gäller valfriheten. Vi socialdemokrater har ofta beskyllts för att vi inte är för mångfald och alternativ i barnomsorgen. Det är faktiskt felaktigt. Enligt den senaste räkningen av barnomsorgsplatser var 188 000 förskolebarn på kommunala daghem, 117 000 i familjedaghem, 3 500 i alternativa daghem. Det är inte de socialdemokratiska reglerna för barnomsorgen som begränsar antalet till 3 500 utan helt andra faktorer. Kanske är det så att människor i första hand vill ha en trygg och god daghemsplats. Först i andra hand vill en del, grupper med särskilda värderingar, ha alternativa barnomsorgsformer och är beredda att ta på sig omaket att färdas långa vägar i kommunen för att få det. Jag tror detta är en av förklaringarna till att både föräldrakooperativ och daghem och fritidshem i alternativ regi har en så pass begränsad omfattning, trots att statsbidragen numera är helt jämställda. Jag vill, herr talman, redovisa ett helt annat slags erfarenhet som jag fått under mina resor runt om i landet när jag talat med människor som är för föräldrakooperativ och andra alternativa barnomsorgsformer. Man upplever allt starkare på många håll, framför allt i moderatstyrda kommuner, att kommunen utnyttjar kooperativ och alternativa barnomsorgsformer för att smita undan det ansvar som man har enligt socialtjänstlagen. Det finns kommuner, t.ex. Malmö, där det över huvud taget inte byggs några kommunala daghem. Föräldrarna hänvisas till att starta kooperativ oavsett om de vill det eller inte. Ett annat mönster är att kooperativen ibland tvingas leva under mycket dåliga ekonomiska förhållanden. Satsningen på kooperativ blir ett sätt att skära ner verksamheten och kostnaderna för barnomsorgen. Om detta vill jag säga att kooperativ inte kan tvingas fram, de måste växa fram ur ett initiativ och en vilja från föräldrarna själva. Kooperativen får inte bli ett sätt för kommunerna att smita undan det ansvar som de har enligt socialtjänstlagen. Kooperativens arbetsvillkor måste bli sådana att kvaliteten och kontinuiteten kan garanteras. Föräldrarnas önskemål måste naturligtvis utgöra utgångspunkten. Beslut om att inte längre bygga daghem i kommunal regi är inte precis ett sätt att öka valfriheten i barnomsorgen. I en del kommuner finns det ett ideologiskt motstånd mot just det som man kallar den institutionella barnomsorgen. Det tas ibland till intäkt för att lägga upp planer på att öka antalet alternativa barnomsorgsformer i en utsträckning som det sedan visar sig inte finnas några reella möjligheter att genomföra. Jag tänker bl.a. på Uppsala. Herr talman! Sedan vill jag kommentera ett par frågor som jag tog upp tidigare. Beträffande fortbildningen får jag erkänna att jag inte blir riktigt klok på vad som avses i skrivningen i utskottets betänkande. Vi får se på frågan. Det är ju utskottet som på denna punkt har gjort en ändring i förhållande till den ordning som föreslås i propositionen. När det gäller öppettiderna i dagis har jag två saker att säga till Göte Jonsson. Det handlar först och främst om dagisets öppettider, inte om barnens behov. Barnen skall naturligtvis kunna komma på kortare tider än åtta timmar, men kravet riktas som ett grundläggande krav på ett daghem att hålla en servicenivå som innebär öppehållandetider på över åtta timmar. Detta är skälet. Att det på en del håll uppstår svårigheter för alternativa daghem beror faktiskt på att man där ofta gjort just en regelanpassning. Jag känner till en Montessoriverksamhet som förut hade tre timmars verksamhet om dagen. För att komma åt statsbidraget, där kravet på vistelsetid är fyra timmar, ökade man verksamheten till fyra timmar. Denna regelanpassning är inte längre möjlig. Nu utgår ett schablonbelopp till daghem som är utomordentligt generöst med tanke på att man bara skulle ha öppet för deltidsgrupper. Jag tycker det är ett rimligt krav, när nu det schabloniserade stödet är så kraftfullt, att öppettiderna blir omfattande. Det är ett sätt att öka möjligheterna för föräldrarna att efterfråga den barnomsorg som stämmer med de tider då de behöver ha tillgång till barnomsorg. Fru talman! Det har varit en intressant debatt om barnomsorgen och om familjepolitikens övriga delar. Jag vill än en gång konstatera att förutsättningarna att komma vidare i en gemensam planering för en bättre barnomsorg och en bättre familjepolitik i övrigt är större än vad dagens debatt här i riksdagen uppvisar. Jag var nyligen på ett familjeministermöte i Bryssel. Där redovisades på ett mycket slående sätt precis samma erfarenheter och samma familjemönster som vi har i Sverige: De små familjerna, den starkt ökande förvärvsfrekvensen bland unga kvinnor, osv. Denna utveckling har skett oavsett vilken politisk regim som har präglat barnomsorg och familjepolitik. Det säger mig att den utveckling vi upplever, som går mot att allt fler yrkesarbetar och att unga män och kvinnor är helt jämställda i utbildningshänseende — så är det ju faktiskt i Sverige i dag — drivs fram av helt andra faktorer än hur vi utformar familjepolitiken. Familjepolitikens uppgift är att stödja den utveckling som nu sker. Därför är det så viktigt att ge alla som behöver det en plats i barnomsorgen. Därför är det också lika viktigt att vi tar tag i frågorna om hur man gör livet drägligare och minskar stressen för småbarnsföräldrarna. Det kan vi göra genom att bygga ut ett system för stöd till föräldrar medan barnen är små. Låt det bli en utgångspunkt, att barnomsorgen skall bli en rättighet för alla. Då blir det mycket lättare för oss att gemensamt diskutera hur vi från samhällets sida skall kunna stödja föräldrarna så att de får mer tid för barnen.

Fru talman! Jag skall tala över socialutskottets betänkande 35, även om många av de frågor som tas upp där redan har berörts i debatten. Göte Jonsson har framfört de moderata kraven på en familjepolitik med rättvisa och valfrihet: En politik som gör det möjligt för en familj att leva på sin inkomst och betror föräldrarna med att själva bedöma och avgöra sin arbetsfördelning. En politik som alltid betraktar vård av barn som ett värdefullt arbete och som innehåller ett barnomsorgsstöd som ger föräldrarna frihet att välja mellan att ta hand om barnen i hemmen eller den barnomsorg som de anser vara bäst. Familjepolitiken måste utformas så att föräldrarnas roll som fostrare stärks och stöttas. Inget kan ge en större trygghet än en väl fungerande familj. Därför måste föräldrar kunna välja den livsform och den barnomsorg som passar dem och barnen bäst. Det är föräldrarna som skall ha huvudansvaret för barnens vård och fostran. Det förutsätter att föräldrar kan välja på någorlunda likvärdiga villkor mellan olika alternativ — vård i hemmet, kommunal barnomsorg eller enskild alternativ barnomsorg. Men statsbidragen till barnomsorgen ger inte rättvisa och valfrihet. Dessutom innebär beslutet om barnomsorg för alla barn till 1991 att det familjepolitiska stödet alltmer koncentreras till kommunal barnomsorg. Den kommunala barnomsorgen, som är det största familjepolitiska stödet, medför orättvisor. Det var också statsrådet inne på här. Den används främst av välutbildade familjer med få barn i storstadsområdena. Flerbarnsfamiljer, LO-hushåll och familjer på landsbygden har betydligt sämre möjligheter att få del av detta stöd. Ändå måste de betala, både för egen barnomsorg och, via skatten, för andra familjers barnomsorg. De betalar därmed barnomsorgen två gånger. Den kommunala barnomsorgen förmår inte svara mot familjernas behov och önskemål. Riksrevisionsverkets granskning av det nuvarande statsbidragssystemet bekräftade de borgerliga partiernas starka kritik innan beslutet fattades 1983. 1984 blev den faktiska kostnaden för statsbidraget 877 milj.kr. högre än beräknat. Förklaringen låg i att kommunerna anpassat sig till de nya statsbidragsbestämmelserna. Även senare har stora överdrag gjorts. Samtidigt har i den allmänna debatten höjts kritik mot att kvaliteten har försämrats. Vi kritiserade då systemet för att det skulle styra mot längre vistelsetider. Det har också bekräftats av utvecklingen. Kommunerna har blivit ovilligare att erbjuda halvtidsplats på daghem. Valfriheten har minskat i och med att daghemmen reserverats för heltidsbarn och familjedaghemmen för deltidsbarn. Utbyggnaden av deltidsgrupper har hämmats. Systemet är inte neutralt. De enskilda alternativen diskrimineras. Nu föreslås ett nytt system. Med det förslaget visar regeringen att de borgerliga partierna har haft rätt. Det nya systemet eliminerar vissa av bristerna. Men de viktigaste invändningarna kvarstår. Systemet är inte neutralt. Den ideologiskt motiverade diskrimineringen av enskilda alternativ förstärks, även om regeringen numera tvingats ge med sig när det gäller föräldrakooperativ och viss ideell barnomsorg. Det föreslås ett statsbidrag till nattöppna daghem. Visst finns ett behov av tillsyn nattetid för många barn. Men det torde vara bra mycket bättre att få tillsynen i hemmiljö, antingen i familjenatthem eller i barnets eget hem. Ett statsbidrag till nattöppna daghem skulle låsa utbyggnaden av tillsynen nattetid till institutioner. Detta kan vi från moderat håll inte acceptera. Den allvarligaste invändningen är emellertid att en öppettid på åtta timmar som förutsättning för bidrag med nödvändighet innebär att deltidsöppna daghem mister sina statsbidrag, såväl kommunala som enskilda. Detta kommer att bli det största hindret för många enskilda och mer flexibla former. Jag skulle vilja använda uttrycket ett dråpslag för alternativen. Eller också tvingas de, som Göte Jonsson påpekade, till konstruerade öppettider för att uppfylla villkoren om att hålla öppet åtta timmar. Är detta rimligt och riktigt? Det nuvarande statsbidragssystemet motsvarar inte kraven på rättvisa och valfrihet. Det föreslagna systemet kommer heller inte att göra det. Det blir ökade svårigheter för den alternativa barnomsorgen med det nya förslaget. De som förlorar är de som vill ha alternativa former för sin barnomsorg. Det behövs ett nytt förslag som blir neutralt gentemot alla omsorgsformer, oavsett huvudman. Systemet skall vara administrativt lätthanterligt. Familjedaghem och deltidsförskolor får inte diskrimineras. Självfallet skall alla alternativa deltidsgrupper få del av statsbidraget. Systemet får inte heller gynna långa vistelsetider. Kommunerna bör bli skyldiga att uppta alla alternativa omsorgsformer i barnomsorgsplanerna. Det måste också bli möjligt att ge statsbidrag även till förskolor som drivs av församlingar inom svenska kyrkan. Många föräldrar vill ha sina barn i en kristen förskola eller barnomsorg. Kyrkliga församlingar nekas dock statsbidrag för sin barnomsorgsverksamhet. Det är fullständigt orimligt att inte svenska kyrkans församlingar kan jämställas med andra trossamfunds församlingar när det gäller möjligheten att få statsbidrag till barnomsorgsverksamhet. Barnomsorg är en verksamhet som lämpar sig utomordentligt väl för privata, kooperativa och ideella alternativ. Visserligen kan man få statsbidrag om man ordnar barnomsorg i föräldrakooperativ eller av en ideell förening. Men om två förskollärare skulle starta eget och driva sitt daghem i form av ett litet företag eller som entreprenörer, får de inte statsbidrag. Detta gör att förskollärare eller barnskötare, med erfarenhet, egna idéer och initiativförmåga, inte har möjlighet att starta eget och forma verksamheten därefter. För alla de kvinnor som är anställda i den offentliga barnomsorgen är detta en mycket viktig framtidsfråga. Jag vill fråga utskottets företrädare vad det är som gör att om två förskollärare arbetar i kommunens tjänst, är deras verksamhet godkänd och värd ett statsbidrag, men att verksamheten plötsligt blir så mycket sämre om de utför den i egen regi. Vad är det egentligen för skillnad? Familjer och barn är olika och har olika behov. Därför behövs mångfald. Alternativ pedagogik i enskilda förskolor, enskilda daghem av många olika slag och familjedaghem, är oumbärliga för valfriheten och för att föra den pedagogiska utvecklingen vidare. Dessutom kan enskilda alternativ mycket lättare motsvara krav på flexibilitet. De är också billigare utan att för den skulle vara sämre. Snarare är det många gånger tvärtom. Kooperativ och alternativ ger valfrihet och kvalitet. Att de är billigare är väl något att vara tacksam för. Jag skulle vilja göra en kommentar till det statsrådet sade om barnomsorgen och utbyggnaden av kooperativen i Malmö. Tillväxten sker där i den enskilda sektorn genom utbyggnad av kooperativ och enskilda alternativ. Men det finns lediga platser i den kommunala förskolan i Malmö. Jag tycker man kan dra en mycket viktig slutsats av detta. Föräldrar vill ha valfrihet och alternativ. Men även familjedaghem är ett utmärkt alternativ i barnomsorgen för alla barn — för många är de t.o.m. det bästa. Dessutom är familjedaghemmen mer flexibla och mindre kostnadskrävande. Men familjedaghemmens viktiga roll erkänns inte. Dessutom vägrar man att ge statsbidrag till dagbarnvårdare för vård av egna barn. Det är egentligen märkligt. En familj har möjlighet att välja många saker — vi kan välja tvättmedel och tandkräm, och vi kan välja vilken bil vi vill ha. Men vi kan inte välja när det är fråga om de viktigaste besluten i livet, nämligen när det gäller hur våra barn skall tas om hand. Fru talman! Mycket av vårt kulturarv skulle vara obegripligt om den pedagogiska verksamheten i förskolan frångick kristna grundvärderingar. Förskolans pedagogiska verksamhet måste därför bygga på den etik och den tradition av humanism och medmänsklighet som grundas på kristendomen. Det kristna kulturarvet får inte försummas. Vidare skall den pedagogiska verksamheten också ge respekt för människors självbestämmande, lika värde och integritet liksom för alla andra demokratiska principer som vilar på västerländsk kristen grund. Det skall råda allsidighet och objektivitet i förskolan. Det är särskilt viktigt att barnen inte utsätts för ensidiga värderingar i frågor där föräldrarna kan ha andra uppfattningar. Barn behöver också en pedagogisk, väl strukturerad och systematisk träning som förberedelse för skolan. Deras intresse av att lära måste stimuleras på ett helt annat sätt än som kan ske i barnomsorgen, hur bra denna än är. Den verksamhet som bedrivs i den kommunala barnomsorgen är omvårdnad, fostran och utvecklande stimulans, dvs. barnomsorg. Självfallet skall det också vara en pedagogisk verksamhet i barnomsorgen, men den kan inte bli en förskola i den mening som de flesta lägger i begreppet förskola, dvs. skolförberedande verksamhet. Därför bör benämmningen förskola reserveras för den skolförberedande verksamheten. Deltidsförskolan, den forna lekskolan, bör utvecklas till en skolförberedande förskola, där skolan är huvudman och skolöverstyrelsen utformar det pedagogiska programmet. Benämningen barnomsorg bör användas för en verksamhet som ger omsorg och omvårdnad. Enskilda skolförberedande förskolor bör uppmuntras. De arbetar ofta med en pedagogik som är mycket värdefull för barnets utveckling och för barnets skolstart — t.ex. Montessori. Jag vill också säga att jag tycker att den försöksverksamhet som bedrivs i Lund är mycket värdefull. Jag har svårt att förstå statsrådets negativa inställning till den här typen av skolförberedande förskola. Fru talman! När det gäller fritidshemsverksamheten och skolbarnsomsorgen vill jag slå fast följande: För det första måste självfallet samma principer om valfrihet gälla i skolbarnsomsorgen som i barnomsorgen. Alernativ skolbarnsomsorg skall för det andra ha ett likvärdigt samhällsstöd. För det tredje skall familjedaghemmen även i framtiden spela en stor roll i skolbarnsomsorgen. För det fjärde får kravet på pedagogisk inriktning inte leda till att barns behov av spontan, självständig lek och avkoppling åsidosätts. Krav på pedagogisk inriktning, samutnyttjande och samverkan mellan skola och institutionsbunden kommunal barnomsorg får för det femte inte leda till att all skolbarnsomsorg ges på institution. Alltför många barn saknar tillsyn och omsorg före och efter skoldagen. Det är därför särskilt viktigt att enskild, alternativ skolbarnsomsorg kan utvecklas. I praktiken fungerar många föreningar — idrottsföreningar, ideella föreningar och kyrklig verksamhet — som en sorts eftermiddagshem. Ur detta skulle kunna växa fram skolbarnsomsorg i form av eftermiddagsfritidshem. Ett positivt och stimulerande intresse från kommunerna och ett neutralt och likvärdigt system för samhällsstöd skulle kunna åstadkomma detta. Så har t.ex. Simsällskapet i Helsningborg ett väl fungerande eftermiddagshem. Familjedaghemmen svarar i dag för ca 40 26 av skolbarnsomsorgen. Därtill kommer privata familjedaghem. Även i framtiden måste familjedaghemmen få spela en stor roll i skolbarnsomsorgen. Att föreskriva att familjedaghemmen skall kompletteras med öppna fritidshem är ett uttryck för en synnerligen negativ syn på familjedaghemmen. Dessutom skall ju barnen i skolan få en intensiv pedagogisk och strukturerad verksamhet. Vad barn behöver som komplement är avkoppling, vila, trygg omsorg och stimulans att ge sig ut i olika aktiviteter. Allt detta kan familjedaghemmen mycket väl stå för. Att fritidshemsverksamheten får en mer preciserad målsättning för sitt arbete och klarare riktlinjer är i och för sig bra. Men det får inte bli så att fritidshemmen blir någon sorts andra skola. Fru talman! Jag vill yrka bifall till alla de reservationer i socialutskottets betänkande 35 som har moderata namn.

Fru talman! Alla barn behöver omsorg. Knappast någon ifrågasätter det. Först och främst är det föräldrarna som har ansvar för sina barn och deras uppväxtvillkor, men i den viktiga uppgiften har de rätt att få stöd från samhällets sida. I centerpartiet är vi övertygade om att det behövs en större valfrihet för barnfamiljerna än vad som är fallet nu. Ulla Tillander har tidigare redogjort för att valfrihet i det här sammanhanget också förutsätter en vårdnadsersättning. För att föräldrarna skall kunna ge sitt bästa i sin föräldraroll måste de ha större möjlighet än nu att välja den omsorgsform som bäst motsvarar barnens och familjens behov och önskan. Vi tror också, i motsats till regeringspartiet, att kommunerna betydligt bättre än regering och riksdag kan avgöra hur barnomsorgen i resp. kommun skall se ut för att bäst motsvara det lokala behovet. Det vi framför allt behandlar i det här betänkandet är statsbidraget till barnomsorgen och hur det skall utformas. Det är naturligtvis viktigt att vi aldrig tillåter oss att lägga kvalitetsaspekterna åt sidan. Men ”god kvalitet” är knappast något enkelt eller entydigt begrepp. Vi kan vara överens om att det behövs bra personal som känner glädje i sitt arbete, att det behövs nära kontakt mellan personal och föräldrar, osv. Men vad som därutöver krävs kan det råda delade meningar om. Det som är bra för den ena är inte bra för den andra. God kvalitet i vid bemärkelse förutsätter ett varierat utbud inom barnomsorgen så att vars och ens behov kan tillgodoses. Därför behövs det daghem, deltidsförskolor, familjedaghem, fritidshem, föräldrakooperativ, alternativa förskolor och öppna förskolor. För att denna mångfald skall kunna utvecklas på någorlunda lika villkor behövs ett bidragssystem som är neutralt och som inte, liksom det nuvarande, verkar styrande mot vissa omsorgsformer och helt utesluter andra. De olika formerna måste också ges en rimlig chans att utvecklas kvalitativt. Fru talman! Det bidragssystem vi har är inte något bra system. Vi har i dag återigen att ta ställning till förslag om nya bidragsregler — jag vet inte för vilken gång i ordningen. Vid tidigare tillfällen har deltidsförskolan gjorts bidragsberättigad, vilket den inte var från början, föräldrakooperativen har fått bättre förmåner, familjedaghemmen och deltidsbarnen har fått ett något höjt bidrag. Den här gången kommer det ett mer radikalt ändringsförslag, påkallat av riksrevisionsverket. Man kallar det ”ett nytt statsbidragssystem”. Hur som helst får man intrycket att det handlar om ett lapptäcke som aldrig blir riktigt bra och förmodligen aldrig blir färdigt. Vad som behövs är ett bidragssystem som enligt vad som sägs i reservationerna nr 1 och 4 är neutralt till sin utformning. Det är verkligen hög tid att man tar det steget och inför ett sådant system, likaså att det socialdemokratiska partiet erkänner att de invändningar som centerpartiet och andra partier gjorde redan från början var riktiga. Vad som hänt är nämligen att man undan för undan och på punkt efter punkt gett oss rätt och gjort korrigeringar i den riktning vi har önskat. Nu äntligen, efter tre år, har man kommit fram tillatt den synnerligen olyckliga tidsgräns som gällt för helresp. halvtidsbarn måste slopas. Nu har nämligen riksrevisionsverket påpekat att kommunerna har utnyttjat bidragsreglerna på så sätt att andelen heltidsbarn på daghem väsentligt har ökat och att detta också medfört en — tydligen oväntad — kostnadshöjning för staten. Den här effekten var naturligtvis helt förutsägbar, vilket vi från centerpartiet också påpekade redan när det ursprungliga beslutet fattades. I det ekonomiskt pressade läge som många kommuner har är det ingenting att förvånas över att de utnyttjar statsbidraget på det mest gynnsamma sättet. Men det är något som absolut inte har varit till gagn för barnfamiljerna. Nu försvinner som sagt den här regeln, och det är bra. Bidragssystemet har med åren gjorts bättre, men det som nu föreslås har fortfarande oacceptabla brister. Jag skall inte här gå in på dem alla, men en stor brist är den som Ann-Cathrine Haglund berörde och som gäller 8-timmarsgränsen för öppethållande. Frågan om skördedaghem m.m. har tagits upp bl.a. i en motion från Gunilla André och Bengt Kindbom, centerpartiet. Motionärerna har föreslagit en permanent lösning för den barnomsorgsformen. Det har också blivit utskottets förslag att riksdagen skall ge regeringen till känna att man beställer en permanent lösning för den här typen av barnomsorgsverksamhet. Vi centerpartister finns med på en lång rad reservationer, men jag skall inte uppta tid med att kommentera dem alla utan nöjer mig med ett fåtal. Reservation 3 gäller frågan om statsbidrag till barnomsorg i svenska kyrkans regi. I dag utgår, som det har sagts tidigare, inte bidrag till sådan verksamhet. När jag första gången hörde talas om detta — det var när man i Uppsala sökte bidrag till förskola i svenska kyrkans regi — trodde jag att det måste vara fråga om ett missförstånd. Jag visste ju att riksdagen fattat beslut om att alternativa förskolor med en speciell inriktning skulle ha rätt till statligt stöd under förutsättning att de inte var vinstgivande. Tyvärr visade det sig att socialstyrelsens tolkning av det här beslutet var, och är, att det inte innefattar svenska kyrkan. Vid en interpellationsdebatt här i riksdagen fick man ett intryck av att statsrådet Bengt Lindqvist var positiv till en förändring. Men det var då. Nu är det tyvärr så, av någon outgrundlig anledning, att såväl regering som utskottsmajoritet anser att just svenska kyrkan skall lämnas utanför i bidragshänseende. Katolska församlingar, muslimer, mosaiska trosbekännare och frikyrkor kan få bidrag men inte svenska kyrkan. Ändå är det något som ett enigt kyrkomöte har uttalat sig för. Det här förhållandet innebär således att de barnfamiljer som vill välja en omsorgsverksamhet som grundas på kristna värderingar och där svenska kyrkan står som huvudman inte omfattas av samma möjlighet som de som väljer en annan inriktning. Det kan rimligen inte ha varit andemeningen i det ursprungliga riksdagsbeslutet. Något trovärdigt argument för att utestänga svenska kyrkan i detta sammanhang presenteras inte i vare sig proposition eller utskottsbetänkande. I reservation 7 berörs frågan om information till kommunerna om alternativ barnomsorg. I flera år, vilket utskottet påpekar, har Ulla Tillander och jag motionerat om att socialstyrelsen bör få i uppdrag att sammanställa erfarenheter av alternativ barnomsorg och därefter informera kommunerna. Utskottet vidhåller emellertid envetet sin uppfattning att detta inte är nödvändigt, och man hänvisar till demokratiberedningen, som ju inte alls är relevant i sammanhanget, och till en stödorganisation som KF bildat. Det är faktiskt på det sättet att man i kommuner där man saknar egen erfarenhet av alternativ barnomsorg ofta står tämligen handfallen, när det dyker upp förslag och idéer om alternativa omsorgsformer, även om man har en positiv inställning. Många föräldrar som vill starta ett kooperativ har fått erfara att det är en lång och mödosam vandring innan ett förverkligande kommer till stånd, därför att man inte kan få det stöd och de råd från kommunen som man önskar. Det finns alltså ett behov här som, om det blev tillgodosett, skulle gynna utbyggnaden av en mångsidig barnomsorg. Jag skall till slut, fru talman, bara nämna den fråga som tas upp i ett särskilt yttrande och som gäller stöd till familjedaghemmen. Även i denna fråga har Ulla Tillander och jag motionerat ett antal år. Vi har bl.a. påpekat att det måste finnas ett centralt intresse för att stimulera den kvalitetsmässiga utvecklingen också av familjedaghemmen. Under mycket lång tid har det varit så att den viktiga omsorgsformen har utelämnats i de informationsoch programskrifter som har distribuerats av socialstyrelsen. Det här har naturligtvis också haft en negativ betydelse för den stolthet som alla yrkesutövare vill kunna känna. Vi tycker nu att vi kan notera en viss attitydförändring till familjedaghemmen, vilken bl.a. tar sig uttryck i att socialstyrelsen avser att utkomma med en publikation som innehåller riktlinjer om mål, inriktning och innehåll för familjedaghemmen. Enligt uppgift skall också en metodikbok utkomma. Det finns också en del andra exempel som kan tolkas som en mer positiv inställning till familjedaghemmen. Vi har därför i år nöjt oss med ett särskilt yttrande men avser givetvis att följa utvecklingen med uppmärksamhet. Fru talman! Jag ber härmed att få yrka bifall till alla reservationer med centernamn och i övrigt till utskottets hemställan.

Fru talman! Evert Svensson har i ett tidigare inlägg berört den socialdemokratiska familjepolitiken. I denna ingår barnomsorgen som en viktig del. Vill vi ha valfrihet för föräldrar i valet mellan att stanna hemma eller att förvärvsarbeta i förvissning om att barnen har en trygg tillsyn, måste barnomsorgen byggas ut. Men det är inte bara för föräldrarnas skull som barnomsorgen skall byggas ut utan framför allt för barnens skull. Det är således två olika jämlikhetsskäl, barns behov och föräldrars rätt att förvärvsarbeta, som talar för en utbyggnad av förskolan. Och det är viktigt att dessa två jämlikhetsaspekter inte vägs emot varandra utan tillsammans när det gäller vilka resurser som skall satsas på förskolan. I december 1985 antog riksdagen målsättningen om en rätt för alla barn att från ett och ett halvt års ålder få delta i kommunal barnomsorgsverksamhet och att barnomsorgen skall vara fullt utbyggd 1991. En höjning av statsbidraget skedde också fr.o.m. 1986, och då infördes också statsbidrag för deltidsförskolan. När omläggningen av statsbidraget gjordes beslöts också att det nya systemet skulle utvärderas. Denna utvärdering har gjorts av riksrevisionsverket, och den visar att de faktiska kostnaderna blev 877 milj.kr. högre än beräknat, beroende framför allt på att det blev en kraftig ökning av antalet heltidsbarn i daghem. Regeringen föreslår därför i den proposition som vi nu behandlar att statsbidraget till daghem, fritidshem och deltidsgrupper skall utgå med en enhetlig summa för varje femtontal barn som är inskrivna i verksamheten. För att statsbidrag skall utgå skall daghemmet hålla öppet 8 timmar per vardag och fritidshemmet 5 timmar per vardag. För öppna förskolor och familjedaghem sker ingen förändring. Ett särskilt bidrag för nattöppna daghem föreslås också. Ett flertal motioner avseende statsbidraget till barnomsorgen har inkommit dels med anledning av denna proposition, dels under den allmänna motionstiden. Fru talman! Den analys som riksrevisionsverket gjort visar att det nuvarande statsbidragssystemet inte har fungerat på det sätt som riksdagen = Prot. 1986/87:135 avsåg när beslutet fattades. I vissa kommuner har man anpassat reglerna så — 3 juni 1987 att endast barn med behov av heldagstillsyn får plats i daghemmen. Barn med behov av deltidstillsyn avvisas och får endast familjedaghemsplats. Att det bara är barn med heldagstillsyn som får plats på daghemmen kan medföra att daghemsverksamheten blir påfrestande både för barnen och för personalen. Det förslag som nu föreligger om ett enhetsbidrag innebär att barngrupperna kan ha både heltidsbarn och deltidsbarn utan att statsbidraget blir lägre. Detta innebär också att barn vilkas föräldrar arbetar på obekväm arbetstid bör kunna få plats i daghem, då det endast är daghemmets öppettider som behöver justeras. 8-timmarsgränsen innebär att barn till föräldrar som arbetar 6-timmarsdag också kan få plats i daghemmen. En kortare öppethållandetid skulle utestänga många barn. Ett schablonbidrag innebär att kommunerna kan anpassa daghemmens verksamhet efter barnens omsorgsbehov på ett helt annat sätt än som tidigare varit fallet. Detta tillgodoser bl.a. en folkpartimotion, där vistelsetidens betydelse för barn med behov av särskilt stöd uppmärksammats. I flera motioner har tagits upp yrkanden om justeringar av den föreslagna propositionen, och med anledning härav har utskottet beslutat om ett flertal tillkännagivanden. Det första avser den restpost som uppstår när antalet barn delas med femton. Där bör överskjutande andel utgå proportionerligt, anser utskottet. Och när det gäller föräldrakooperativ eller annat alternativ bör kommunerna utge bidrag efter det antal barn som finns i daghemmet. När det gäller de nattöppna daghemmen, som ju kräver mer personal, kan det av regeringen föreslagna extra bidraget till nattöppna daghem ändå innebära en för låg kompensation för merkostnaderna. Utskottet anser därför att det särskilda bidraget till nattöppna daghem bör höjas till 150 000 kr. per avdelning. I schablonbidraget ingår medel till fortbildning och till barn med behov av särskilt stöd. I en socialdemokratisk motion påpekas att i vissa kommuner anordnar föräldrakooperativen eller de alternativa daghemmen inte någon fortbildning för sin personal. I vissa kommuner får dessa grupper ingå i kommunernas utbildning. Det förekommer också att barn med behov av särskilt stöd utestängs från alternativ verksamhet på grund av att de medför ökade kostnader. Rättare sagt: Man tar inte emot barn från den kommunala kön utan väljer själv vilka barn som skall få delta. Utskottet delar motionärernas uppfattning och föreslår att när det gäller kommunernas fördelning av statsbidragen till den alternativa verksamheten och föräldrakooperativen bör kommunerna förmedla den del av statsbidraget som är avsedd för fortbildning, om sådan anordnas, och till barn med behov av särskilt stöd först om dessa tagits emot i verksamheten och om olika åtgärder satts in. Utskottet anser också att de 30 000 kr. som ingår i schablonbidraget och är avsedda för fortbildning bör fördelas så att 15 000 kr. avser fortbildning för daghemspersonal, 10 000 kr. för dagbarnvårdare och 5 000 kr. för personalen i deltidsgrupperna resp. den öppna förskolan. Denna markering görs för att uppmärksamma kommunerna på det stora behov av fortbildning som 93 finns, framför allt hos daghemspersonalen men även hos dagbarnvårdarna. Fru talman! De tre borgerliga partierna har i en gemensam reservation yrkat avslag på propositionen och begär i stället att regeringen skall återkomma med ett nytt förslag, som bl.a. skall vara neutralt gentemot alla omsorgsformer oavsett huvudman — alltså även till vinstdrivande verksamhet. Vilken sorts statsbidrag man vill ha sägs dock inte — om det är ett procentbidrag, ett bidrag per barn i verksamheten eller ett bidrag till hela kommunen. Det enda man har kunnat enas om är att säga nej till regeringens förslag. Enligt det borgerliga förslaget skall också ingå en skyldighet att ta upp alla alternativa barnomsorgsformer. Visserligen skall de enligt reservationen uppfylla kvalitetskrav, men oavsett vilken ideologi eller vilket alternativ de företräder skall kommunen enligt de borgerliga partierna stödja verksamheten. Majoriteten i utskottet anser att det nu föreslagna statsbidraget har sådana fördelar jämfört med nuvarande system att det väl kan ligga till grund för ett nytt statsbidragssystem med de modifieringar som utskottet föreslagit. Fru talman! I propositionen anför föredragande statsrådet att statsbidrag till barnomsorg anordnad i svenska kyrkans regi inte skall utgå. Utskottet instämmer i denna uppfattning. Enligt socialtjänstlagen har primärkommunerna en skyldighet att anordna barnomsorgsverksamhet för barn vars föräldrar förvärvsarbetar eller studerar och för barn med behov av särskilt stöd. Svenska kyrkan skall vårda sina angelägenheter, som bl.a. innebär att främja kristen verksamhet bland barn och ungdom. Svenska kyrkans församlingar har liksom primärkommunerna egen beskattningsrätt. Att riksdagen därutöver skulle låta särskilda statsbidrag utgå till svenska kyrkan för en verksamhet som i dag är ålagd primärkommunerna har en sådan principiell betydelse att detta måste lösas i ett större sammanhang. De frikyrkliga trossamfunden inräknas bland de ideella organisationerna. Om föräldrar i en församling tillhörande svenska kyrkan bildar ett föräldrakooperativ eller om man bildar en ideell förening i syfte att driva daghem eller fritidshem med speciell inriktning, utgår samma statsbidrag som till de frikyrkliga daghemmen och andra alternativ. Fru talman! Utskottet delar också biträdande socialministerns uppfattning att det inte skall utgå statsbidrag för dagbarnvårdarens egna barn. I två motioner har tagits upp behovet av statsbidrag för barnomsorg under viss del av året på grund av föräldrarnas säsongsbundna arbetsuppgifter. Socialstyrelsen har redan i dag i sina tillämpningsföreskrifter medgett att statsbidrag skall utgå till s.k. skördedagis, trots att bestämmelser saknas i statsbidragsförordningen. Till annan säsongsbunden barnomsorg utgår emellertid inte statsbidrag. Utskottet delar motionärernas uppfattning att kommunerna måste tillgodose även periodiska behov av barnomsorg som kan finnas på grund av säsongsarbete. Utskottet anser emellertid att regeringen måste överväga en generell lösning av statsbidragsfrågan för säsongsbunden verksamhet och återkomma till riksdagen med förslag. Fru talman! Vpk har som vanligt yrkat på bindande kvalitetsnormer för barnomsorgen. Utskottet avstyrker dessa krav i likhet med tidigare år men understryker socialstyrelsens roll när det gäller att följa utvecklingen av barnomsorgen i kommunerna. Vpk vill också att alla barn upp till 12 års ålder skall ha lagstadgad rätt till heltidsomsorg på daghem eller fritidshem, att utbyggnaden skall vara 50 000 platser per år och att anordningsbidrag på 300 000 kr. per avdelning bör utgå. Fru talman! I propositionen om förskola för alla barn har biträdande socialministern aviserat att han skall återkomma med förslag om lagstadgad rätt till förskola för alla barn. Av hans inlägg i dag framgår att han har en hög beredskap. Bedömningen av utbyggnadsbehovet bör grunda sig på SCB:s efterfrågeundersökningar, som kommer i dagarna, och behovet i den enskilda kommunen bör också avgöra vilken verksamhetsform man bör bygga ut. När det gäller anordningsbidrag finns det i dag inte statsfinansiella möjligheter att komma med ett sådant bidrag, även om det ur utbyggnadssynpunkt kunde ha varit en bra stimulans. Fru talman! För många familjer har barnomsorgstaxornas storlek stor betydelse. Skillnaderna i barnomsorgstaxornas utformning mellan de olika kommunerna i landet och även inom samma län är alltför stora. Den snedfördelning som finns inom landet kan också bero på för höga taxor. Detta är högst otillfredsställande, och utskottet anser därför att regeringen bör ta upp förnyade diskussioner med Svenska kommunförbundet för att få till stånd en utjämning. Ett annat problem som regeringen skyndsamt måste lösa tillsammans med Svenska kommunförbundet är förfarandet när en förälder inte kan ta ett anvisat arbete på grund av att barntillsyn inte går att ordna. I några kommuner är det så att man mister barnomsorgsplatsen kort efter det att man blivit arbetslös. Detta kan för föräldrarna innebära att man inte kan ta arbete, eftersom man inte har en barnomsorgsplats, och mister rätten till arbetslöshetsersättning, eftersom man inte tar ett anvisat arbete. Fru talman! I likhet med tidigare år föreligger reservationer från moderata samlingspartiet om förskolans benämning, om allsidighet och objektivitet i förskolan, om den skolförberedande verksamheten samt om den kristna grundvärderingen, där det även föreligger en reservation från centerpartiet. Dessa frågor har vi debatterat vid ett flertal tillfällen. Det nya som tillkommit är att socialstyrelsen framlagt det pedagogiska programmet, där bl.a. dessa frågor tas upp. Programmet kommer att bli till ett stort stöd för både personalen, föräldrarna och förtroendemännen när de kommunala riktlinjerna skall utarbetas och för personalen i det dagliga arbetet i daghemmen. I denna proposition föreslår biträdande socialministern att riksdagen skall godkänna mål och inriktning av fritidshemsverksamheten. Det är viktigt att fritidshemmen byggs ut i samma takt som daghemmen. En viktig uppgift har fritidshemmen i att verka för att skillnader i barns uppväxtvillkor minskas. De yngsta skolbarnen, i åldern sju-nio år, har ett större omsorgsbehov och är oftast beroende av en nära och stabil vuxenkontakt, medan de äldre barnens behov kan tillgodoses genom att det finns en trygg miljö att ha som bas att återkomma till när man gör upptäckter i närmiljön. Fritidshemsverksamheten behöver i likhet med daghemmen ett pedagogiskt program att arbeta efter. Socialstyrelsen har utarbetat ett förslag till ett sådant program. Detta programförslag har varit ute på remiss, och ca 110 svar har inkommit från kommuner, myndigheter, olika utbildningar, enskilda fritidshem och organisationer. Av remissvaren framgår att det pedagogiska programmet behövs och att det är efterlängat. Det man främst tyckt vara viktigt att ge synpunkter på är den pedagogiska planeringen, samverkan mellan skola och fritidshem, fritidshemmens uppgifter samt deras innehåll och arbetssätt. Redan hösten 1981 fastslog också riksdagen att det var nödvändigt att fritidshemmen fick en mer preciserad målsättning för sitt arbete och klarare riktlinjer för vilket innehåll verksamheten skall ha. Utskottet anser också nu att det bör finnas ett pedagogiskt program som en gemensam ram för fritidshemsverksamheten i hela landet och att kommunerna liksom när det gäller daghemmen skall utarbeta riktlinjer för verksamheten i den egna kommunen vilka är anpassade till de lokala förhållandena. Fru talman! I reservation 31 föreslår de borgerliga att riksdagen skall anslå medel till utvecklingsarbete i Lunds kommun. I barnomsorgsanslaget ingår 25 milj.kr. årligen till utvecklingsoch förnyelsearbete inom barnomsorgen. Det är ca 200 kommuner som bedriver och får anslag för olika slags projektverksamhet. Hur skulle det se ut om vi här i riksdagen skulle sitta och bedöma varje enskilt projekt? Nej, fru talman, utskottsmajoriteten anser att det liksom hittills bör vara regeringen som tar ställning till vilka projekt som bör erhålla medel och vilket belopp som skall utgå. Som jag sade i inledningen till mitt anförande är det oerhört viktigt att barnomsorgen byggs ut. För att vi skall klara detta måste personalsituationen förbättras. Som vi hörde av socialministern har regeringen uppmärksammat frågan, och den har på olika sätt under våren tillsammans med socialstyrelsen, UHÄ, de fackliga organisationerna m.fl. försökt stimulera ungdomarnas intresse för arbete inom barnomsorgen. Glädjande nog har antalet sökande till utbildningarna fördubblats i vår, och många har denna utbildning som sitt förstahandsalternativ. Socialstyrelsen arbetar även med andra personalfrågor avseende barnomsorgspersonal, t.ex. hälsofrågor, och också med att undersöka orsakerna bakom avgångarna inom förskolläraroch barnskötaryrkena. Då personalfrågorna redan har uppmärksammats på olika sätt, har utskottet avstyrkt de motioner som har lämnats. Fru talman! Till detta betänkande har lämnats 32 reservationer. Jag yrkar bifall till reservationerna 13, 15 och 17 och till utskottets hemställan i övrigt, vilket innebär avslag på reservationerna nr 1—12, nr 14 och 16 och nr 18—32.